Herr talman! Jag kom hem i förrgår från ett besök i Pakistan, där jag mött iranska och afghanska flyktingar i denna den väldigaste flyktingkoncentrationeni världen. Här upplever man nöden i alla dess former. Här möter man det mänskliga lidandet — som synes utan gräns. Här ser man resultatet av upprustning och krig, men man får också i ett smärtsamt ögonblick ett perspektiv på fred och nedrustning som visar den oändligt långa och mödosamma vägen dit. Vapnens makt kommer att tala länge än. Lika väl som vårt land behöver vapen för att försvara vår neutralitet och självständighet behöver den afghanska motståndsrörelsen vapen för att försvara sitt lands självständighet mot den sovjetiska ockupationsmakten. Mitt i det allt våldsammare dånet från vapensmedjorna och den ökande kapprustningen måste vi stå upp starkt och samlat för internationell nedrustning och fred. Det är vad de enskilda människorna ytterst vill och begär och vad folken vill. Vi kan utifrån det föreliggande betänkandet konstatera att vi här hemma i stort sett står samlade, beredda till nya och fortsatta insatser i nedrustningens och det allmänna förtroendeskapandets tjänst. Det är positivt — jag skall återkomma till detta. Jag vill först ge några allmänna synpunkter på den aktuella nedrustningssituationen. Sverige verkar för de små nationernas inflytande på nedrustningsfrågorna. Samtidigt måste konstateras att möjligheterna till resultat ytterst beror på supermakternas vilja och på relationerna mellan dem. Toppmötet i Reykjavik mellan Reagan och Gorbatjov upplevdes som en besvikelse. Men var egentligen något annat att vänta? Överenskommelser om nedrustning är inget hastverk, och hela mötet gav intryck av att vara just ett hastverk. Förväntningarna runt om i världen hade ställts alltför högt — därav besvikelsen. Därefter följde ett diplomatiskt krig mellan supermakterna, och några närmanden förekom inte heller i samtalen mellan ländernas utrikesministrar när ESK-mötet inleddes i Wien i november. USA:s rymdförsvarsprogram SDI var och är ett hinder i vägen för överenskommelser. Detta har väckt irritation både bland de till SDI tveksamma USA-allierade och även i USA, där demokraternas talesman i nedrustningsfrågor, Sam Nunn, framhöll att man efter Reykjavik måste gå in hårdare och göra en översyn av SDI. Reykjavikmötet måste mer ses som ett förberedande möte — det borde därför också ha utlovats ett kommande toppmöte. Så skedde dock inte, och det är beklagligt. Det finns emellertid anledning till positiva värderingar. Av allt att döma gjordes vissa principiella överenskommelser som kan komma att följas upp vid de bilaterala förhandlingarna i Geneve. Det förefaller som om enighet råder om att reducera antalet strategiska offensiva kärnvapenmissiler med 50 96 under fem år. Det skulle gälla både vapenbärare och stridsspetsar. Enighet råder också om att medeldistansmissilerna i Europa skall bort. Det finns alltså anledning också till positiva värderingar av Reykjavikmötet, och båda supermakterna har sagt att deras positioner i Reykjavik skall ligga fast som underlag för de bilaterala förhandlingarna. Kvar står också deras gemensamma uppfattning och uttalande att kärnvapenkrig inte kan vinnas och aldrig får utkämpas. Nu har ju tyvärr USA brutit mot SALT II-avtalet, vilket Reagan förutskickade tidigare i år. Det undertecknade men icke ratificerade avtalet om vapenbegränsningar passade inte in i Reagans försvarsplaner, enligt vad han sade. Detta brott underlättar naturligtvis inte möjligheterna till gemensamma nedrustningsåtgärder. Stockholmskonferensen, som ingår i den alltmer betydelsefulla ESK processen, blev en framgång. Den syftade till att stärka säkerheten och samarbetet i Europa genom frivilliga förtroendeskapande åtgärder. Stockholmskonferensen avslutades den 19 september 1986, som vi alla kommer ihåg, genom att klockan stannades en timme före den 20 september och man tog nätterna till hjälp för att bli klar. Man lyckades vid Stockholmskonferensen komma överens om ett slutdokument. Även om det är en kompromiss mellan olika uppfattningar och önskemål, är överenskommelsen ett betydelsefullt steg framåt. Inte alla ESK-konferenser har lyckats, t.ex. inte den i Bern, och det innebar därför en styrka för ESK-processens fortsatta vitalitet att man lyckades. Dokumentet syftar till att minska riskerna för krig i Europa. Man kom överens om föranmälning av militära övningar, om inbjudan av observatörer vid vissa militärövningar och om utbyte av militära årskalendrar. Det stora lyftet, som kan få prejudicerande konsekvenser vid utarbetande av olika konventioner, är överenskommelsen om inspektion på platsen av dokumentets efterlevnad. Sovjetunionen har hittills i alla nedrustningssammanhang motsatt sig inspektion på platsen. Nu har man gett efter för kraven, och det innebär en större öppenhet mellan de europeiska länderna och bättre insyn i de militära aktiviteterna. Sedan 1925 finns ett förbud mot användning av kemiska och bakteriologiska vapen i krig. Emellertid anses i dag det ifrågavarande protokollet inte tillräckligt. Det behövs en ny och mer heltäckande konvention. Riskerna är annars stora att man får en ny generation av kemiska vapen, s.k. binära vapen. ; Sedan 1984 pågår regelrätta förhandlingar i FN:s nedrustningskonferens i Geneve, CD, om C-vapenkonventionen. Flera arbetsgrupper arbetar med detta. Sverige arbetar bl.a. trilateralt med USA och Sovjetunionen om förstörelse av produktionsanläggningar för C-vapen. Jag framhöll tidigare att frågor som alltid vållar stora svårigheter i nedrustningsförhandlingarna är inspektionsfrågorna och kontrollen av efterlevnad av olika avtal. Sovjetunionen är det land som gjort de största svårigheterna när det gällt kontrollfunktionerna. Men våren 1986 gjorde Sovjetunionen helt om när det gällde kontrollen av en C-vapenkonvention. Man gick längre än västsidan när det gällde att ändra anläggningar från militär till civil produktion. Sovjet var också positivt till tidig förstörelse av kemiska vapen. Detta är ett betydande framsteg, likaså att det nu råder enighet om klassificering av gifter för både militärt och civilt bruk. Det råder enighet också om principerna för en konvention. Den skall förbjuda utveckling, produktion, förvärv, lagring, fortsatt innehav och överföring av kemiska vapen samt förstöring av lager och produktionsanläggningar för kemiska vapen. Detta konventionsarbete är det mest hoppfulla inom CD i dag. Vi kan räkna med en konvention inom en snar framtid. Detta skulle vara en stor framgång för CD och för nedrustningsarbetet över huvud taget. Sverige har arbetat mycket aktivt med denna fråga. Svenska experter från försvarets forskningsanstalt har medverkat på avgörande sätt. 1987 får Sverige ordförandeskapet i gruppen, och kanske kan det under svenskt ordförandeskap bli en konvention redan nästa år. Bevisligen används kemiska medel i kriget mellan Iran och Irak. Men varför talas det aldrig om Sovjets användning av kemiska medel i Afghanistan? Att sådana förekommer är inte hundraprocentigt bevisat, men det föreligger starka indicier. FN tillsatte 1982 en expertgrupp i frågan. Prestationsnedsättande medel sprids med flyg eller med artilleriammunition, kemiska medel sprids i vattenledningstunnlar för att driva ut folk som söker skydd där — detta utöver de fruktansvärda massakrer och grymma övergrepp på befolkningen som Sovjetunionen gör sig skyldig till. Vid mitt besök i förra veckan i gränstrakterna till Afghanistan blev jag informerad om användningen av kemiska medel. Användningen avtog något från 1983, men fr.o.m. i höst har den tilltagit, främst i Paghmanområdet och Chesmi-Bul-Bul-området. Detta är ett brott mot Gené&veprotokollet. Varför påtalar inte Sverige detta? Det finns i FN en färdig mekanism för att göra undersökningar om påstådd användning av kemiska medel. Sverige bör i FN ta initiativ till en undersökning av om kemiska medel används i Afghanistan. Så småningom har insikten vaknat om att det föreligger en stor fara för kapprustning i rymden. Det är positivt att kunna använda satelliter i rymden för kommunikation och information. Det är också nödvändigt med satelliter för att kontrollera avtal på nedrustningsområdet. Men nu föreligger en risk för militarisering av rymden genom utveckling av vapensystem direkt för rymden. Sovjetunionen har sedan länge testat antisatellitsystem. Båda stormakterna forskar kring partikelstrålvapen och laser för rymdändamål. President Reagan har i USA, under stort motstånd, gått in för SDI, det strategiska försvarsinitiativet. Det har fortfarande något av science fiction över sig, men det är ett stort forskningsarbete, som syftar till att med nya, rymdbaserade kärnvapen slå ut de gamla kärnvapnen. Reagan vill på detta sätt åstadkomma ett heltäckande försvar i rymden — en sköld, som han säger. Förslaget har väckt stort motstånd såväl i världsopinionen som bland USA:s allierade och på hemmaplan i USA. Kongressen har för 1987 dragit ner Reagans begäran om 5,2 miljarder till SDI till omkring 3 miljarder, men också det är ju en hel del pengar. Sverige kritiserar starkt SDI-satsningen, eftersom vi är medvetna om att den innebär en ökad kapprustning utan att man vinner något i säkerhet. FN har gett CD i uppdrag att förhandla för att förhindra en kapprustning i rymden. I fjol tillsattes en kommitté i CD. Den har tyvärr fått ett ganska vagt mandat. Men arbetet har i alla fall påbörjats, även om det kommer att behövas lång tid, innan man når resultat. Sverige har sedan länge arbetat för ett fullständigt provstoppsavtal och har i CD lagt fram förslag om detta. Sverige har också tagit fram en metod för att seismologiskt mäta och kontrollera kärnexplosioner. Även om vi inte känner Sovjetunionens bakomliggande motiv kan vi konstatera att Sovjetunionen företagit ett ensidigt kärnvapenprovstopp och även inbjudit USA till avtal om provstopp. Sovjetunionens uppehåll har varat mer än ett år. Det har tillfört Sovjet mycket goodwill, samtidigt som USA:s kategoriska vägran har förstärkt kritiken mot USA. Beträffande det föreliggande betänkandet från utrikesutskottet vill jag säga att vi i centerpartiet känner stor tillfredsställelse över att socialdemokraterna på några punkter skärpt sin uppfattning och ställt upp på centerpartiets linje. Vi i centern avgav i fjol en reservation, eftersom vi då inte var nöjda med socialdemokraternas passiva attityd mot de franska kärnvapenproven. Vi trodde att vi skulle behöva reservera oss även i år, men det visade sig dess bättre att socialdemokraterna hade ändrat sin inställning sedan i fjol. Det har bidragit betydligt till samstämmigheten i betänkandet. Beträffande de franska kärnvapenproven vid Muroroa — nya prov har företagits i dagarna — hänvisas i betänkandet till det svar jag i november 1985 fick av utrikesministern på en fråga. Svaret var allmänt välvilligt, men enligt min mening allför vagt. Det mest intressanta i svaret finns inte med i betänkandet, nämligen att regeringen uppenbarligen inte ens vid president Mitterands besök i Sverige tog upp frågan om de franska kärnvapenproven. På annat sätt kan inte utrikesministerns tystnad på min direkta fråga tolkas. Utskottet ger nu en klar anvisning till regeringen att handla i denna fråga i enlighet med utskottets framförda åsikt att Frankrikes kärnvapenprov bör upphöra. Inom centern är vi dels glada för denna skrivning, dels inställda på att fortsätta att noga följa frågan. Viktigt i sammanhanget är också att befolkningsgrupperna får genomgå den grundliga hälsoundersökning som behövs. Den enda reservation centerpartiet har gäller frågan om en kärnvapenfri zon i Norden och det fortsatta arbetet därmed. Vi vill från centern ha en parlamentarisk arbetsgrupp på nordisk basis för att arbeta vidare med frågan. Också när det gäller fortsatt arbete för zonfrågan har vi i centern pressat socialdemokraterna till en ändrad inställning. Socialdemokraterna har tidigare inte velat ha någon arbetsgrupp. Det framgår tydligt av utrikesutskottets tidigare betänkande, där utskottsmajoriteten anser att ”detta ämne liksom andra utrikespolitiska frågor bör behandlas på sedvanligt sätt inom de organ regering och riksdag har till sitt förfogande”. Inget nytänkande där minsann — de gamla hjulspåren är säkrast! Det var för resten rätt intressant vintern 1985, då en nordisk parlamentarikerkonferens hölls i Köpenhamn. Före mig talade tre framstående svenska socialdemokrater — framstående inte minst på nedrustningsområdet. De vidhöll sin tidigare redovisade inställning, nämnde ingenting om arbetsgrupper. Jag ställde i mitt anförande krav på en nordisk arbetsgrupp så som centerpartiet förordat. Därefter talade den fjärde svenske socialdemokraten bl.a. om behovet av en arbetsgrupp. Det är bra att socialdemokraterna uppfattar opinioner, även om det ibland tar litet väl lång tid. Nu har man i alla fall frångått sin tidigare passivitet — vi kan uppenbarligen räkna med en nordisk ämbetsmannagrupp till våren. Det är ett betydande steg framåt — och det är bra med mer aktivitet i frågan. I centern tror vi dock fortfarande att en parlamentarisk arbetsgrupp skulle vara betydelsefull. Jag yrkar därför bifall till centerreservationen. Beträffande bortskaffande av kvarlämnad krigsmateriel tycker vi att majoritetsskrivningen är litet väl kategorisk; man ser bara svårigheterna att driva frågan. Det är uppenbart att svårigheterna finns på grund av de framförda ekonomiska kraven på ersättning för oskadliggörandet av de mineringar som gjordes under andra världskriget, men vi anser att regeringen bör pröva vilka vägar man kan gå för att nå framsteg på detta viktiga humanitära område. Vi har också ett särskilt yttrande när det gäller förbud mot kryssningsmissiler. Kryssningsmissiler med lång räckvidd innebär ett särskilt hot mot neutrala länder. Det är angeläget med förhandlingar och förbud. Frågan om garantier för att kärnvapen inte medförs vid utländska flottbesök i svenska hamnar är en mycket viktig fråga. Vi har ett generellt förbud att medföra kärnvapen vid besök i Sverige. I centern utgår vi ifrån att det svenska förbudet respekteras av besökande fartyg. Skulle det visa sig att så inte är fallet, måste frågan omprövas. Vi kan inte acceptera kärnvapen inne i våra hamnstäder. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till centerreservationen och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det behövs inte några långa beskrivningar eller utläggningar om den pågående och ökande upprustningen och dess katastrofala verkningar. Det är nu snart tio år sedan — det är det i kommande januari månad —- som vpk väckte en motion här i riksdagen om nedrustning, den första på ganska många år. Vi har sedan dess haft nedrustningsdebatter av större eller mindre omfattning, liknande den som vi har i dag. Det har kommit fram ett allt starkare stöd för att Sverige skall jobba aktivt i dessa frågor. Den gryende och växande fredsrörelsen i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet har haft stor betydelse för opinionsbildningen och har så fortfarande. Det finns bl.a. och inte minst genom SIPRI:s arbete en bra dokumentation på rustningsoch nedrustningsområdet och även på många andra områden som ger oss en klar bild över vad som läggs ut, vad som driver fram rustningarna och vad Sverige som alliansfri stat med begränsade resurser och begränsat inflytande skall kunna spela för roll. Jag instämmer gärna med föregående talare, Gunnel Jonäng från centern, att Sverige har spelat en viktig roll och att det finns långtgående överensstämmelser i uppfattningarna i vårt land om hur dessa frågor skall drivas. Det hindrar naturligtvis inte att det också finns motsättningar, vilket jag vill återkomma till. När man studerar den svenska nedrustningsdebattens karaktär finner man — och det är ganska intressant — att det finns en tendens att vi faller in i ett slags internationellt debattklimat med tekniska termer och diplomatiska vändningar. Vi riksdagsledamöter från skilda partier uppträder gärna här i kammaren, i utrikesutskottet och i andra sammanhang som mer eller mindre stora, eller kanske snarare små, statsmän — vi har våra synpunkter på stormakternas och supermakternas handel och vandel på skilda håll i världen. Jag tror att det vore bra för den svenska debatten om vi höll oss litet mer till de konkreta spörsmålen och till de konkreta ansträngningar som Sverige kan göra och som vi som svenska politiker kan göra. Det vore bra om vi inte föll för frestelsen att breda ut oss i stormaktspolitiska vändningar. Vi borde kanske överlåta åt andra att föra debatten på det planet. Med det vill jaginte ha sagt att vi inte skall göra analyser — det är klart att vi skall göra det. Vi skall naturligtvis följa upp vad som sägs och kommentera det, men vi bör hålla oss litet mer till vårt eget plan och inte falla in i de mer storvulna utsvävningar som jag under de gångna tio åren tycker mig ha hört alldeles för mycket av i riksdagsdebatter och i andra sammanhang. Vi i vpk har under många år drivit en fråga om att Sverige skulle ta upp en analys av rustningarnas orsaker. Den frågan finns också med i vår nedrustningsmotion i år. Vi har inte drivit fram det kravet till någon reservation utan har låtit det bero den här gången. Vi kommer emellertid att driva det kravet vidare. Det är nämligen viktigt att undersöka sammanhangen. Det görs väldigt mycket i det avseendet i den svenska forskningen vid de svenska universitetens institutioner för nedrustning liksom på SIPRI, som jag redan har nämnt. Men förvånansvärt litet görs av politikerna här i riksdagen och på andra håll för att tillgodogöra sig de forskningsrön som förs fram om bakomliggande orsaker till rustningar m.m. Det tycker jag är litet synd. Det finns enligt vpk:s mening alltid ett bakomliggande ekonomiskt intresse för rustningar och krig. Det är mycket svårt, tycker jag, att protestera mot ett sådant påstående. Särskilt för stormakterna är det viktigt att se till att de har kontroll över ekonomiska resurser i världen. Ju mer beroende man är av omvärlden, desto större behov har man av att skaffa sig den ekonomiska kontrollen. Denna kontroll över världens rikedomar behöver man ha för sin egen fortlevnad. Kopplat till detta finns ett vinstintresse inom de kapitalistiska ekonomierna, ett vinstintresse för vapentillverkning, för krigsmaterielindustrin och för forskningen på detta område, som i sin tur naturligtvis är pådrivande för rustningarna. Detta paras naturligtvis med de militära intressena. Det är inte vi i det här lilla landet som har myntat termen ”det militär-industriella komplexet”, utan det myntades faktiskt av den dåvarande presidenten i USA Eisenhower på 1950-talet när han stod inför sin avgång från den amerikanska statsledningen. Det finns en sådan sammanflätning, och den har ökat. Den finns också i vårt lilla land, men framför allt i USA och andra större och medelstora makter som har kapitalistiska ekonomier. I de militära systemens karaktär finns inneboende en strävan att slå vakt om sitt eget fögderi. Det är vad vi i dagligt tal brukar kalla militarism. Den är inte beroende av några ekonomiska system, utan militarism finns i alla militära system. Vi borde också uppmärksamma och undersöka litet närmare vad det är som driver fram militaristiska tendenser, oberoende av bakomliggande ekonomiska strukturer. Detta är, tycker vi från vår sida, den tredje viktiga punkten i uppräkningen av rustningarnas orsaker. Därefter finns naturligtvis, som har påpekats många gånger tidigare, etniska motsättningar, religiösa motsättningar och renodlat nationella motsättningar. Små och medelstora stater dras in i detta rustningsmönster och drivs genom de två storas rustningar till att öka sina egna ansträngningar på detta område. Om man ser på detta utifrån ekonomiska utgångspunkter, kan man naturligtvis inte komma ifrån att framför allt USA har ansvaret för att rustningarna har ökat och drivits fram på det sätt som har skett under efterkrigstiden. USA är desperat beroende av stora delar av den övriga världen för sin fortlevnad, av att importera och kontrollera andra länders råvaror osv. Vi vet att detta har lett till kapprustning, och där har USA legat i täten. Historiskt kan vi se att det var USA som sprängde den första atombomben, som började med upprustning med vätebomber, som startade upprustningen med långdistansmissiler osv. USA har hela tiden drivit på.

Visser USA:s politik i Mellanamerika och Israels roll, Israel som har varit mellanhand i de skumma affärerna mellan Iran och contras i Latinamerika. Nu säger alla: Vad gör de på den andra sidan då? Ja visst, Sovjet rustar också. Det finns en klart uttalad militarism också i det sovjetiska systemet. Men det är svårt att påvisa Sovjets behov av samma ekonomiska kontroll över viktiga resurser och råvaror som driver USA att rusta. Som ofta har framhållits från USA:s sida är det i stället på det sättet att Sovjet verkligen skulle behöva använda sina resurser till att bygga upp sitt eget samhälle, som på många områden är oerhört efter i förhållande till vad det skulle vara om man minskade sina rustningar. På den sidan kan man alltså se klara skillnader i fråga om orsakerna till rustningarna i öst och väst, och det är sådana saker vi gärna skulle vilja se litet närmare belysta. Sedan finns det system i Sovjet och andra stater, som använder mer eller mindre planlagda ekonomier, mellan militära staber, industriella system osv. — man kan tala om byråkratiskmilitära komplex snarare än militärindustriella om man så vill. Men alla dessa sammanhang har aldrig tillräckligt belysts i den offentliga svenska debatten, och det skulle vara välgörande om man kunde få en sådan belysning. Vi kommer att fortsätta att driva den frågan. Jag vill säga några ord om vårt arbete i utskottet. Jag sade tidigare att det finns en stor överensstämmelse i Sverige i de här frågorna.

Det finns ett visst motstånd i utrikesutskottet mot detta, men jag tycker att det borde vara betydligt hårdare. Jag anser att moderata samlingspartiet alldeles för lätt får igenom sina ändringar av skrivningarna i utskottsbetänkanden och annat och att framför allt socialdemokraterna borde inta en strängare och mera återhållsam attityd och inte så lätt falla för de moderata propåerna, som nu ofta händer. Detta är bakgrunden till det särskilda yttrande som jag ansåg mig tvungen att avge beträffande avsnittet om Europas säkerhet. Detta tycker jag är ett ganska bra exempel. Från början hade utskottet vissa skrivningar i utkast som jag tyckte ganska bra tog fram att det bland små och medelstora stater i Europa utanför de båda stora blockledarnas sfärer har funnits ett gryende motstånd och opposition inom varje block. Från början fanns det vissa ansatser i den riktningen i utskottets skrivning. Dessa tonades ut därför att moderaterna protesterade. De ville över huvud taget inte ha med någonting sådant. Jag anser att den socialdemokratiska gruppen alldeles för lätt gick med på att stryka de modesta skrivningarna. För att illustrera detta kan jag börja med att citera det första utkastet, från den 14 november 1986.

I den slutliga versionen har man mjukat upp detta uttalande på ett sätt som inte stämmer med den första skrivningen. Man har tagit bort detta om små och medelstora stater och säger någonting i stil med att de europeiska staterna i stort sett har nära ekonomiska förbindelser — jag hittar inte det citatet för tillfället, men det kan kontrolleras senare. Det vore viktigt att kontrollera och följa upp den gryende opposition som finns i både Västoch Östeuropa mot de båda stormakternas dominans i vår världsdel, som jag har skrivit i mitt särskilda yttrande. Det är en glädjande utveckling. Att det finns en opposition i Östeuropa känner vi väl till, det har många gånger påpekats. Men det finns också i Västeuropa en gryende opposition mot USA:s sätt att försöka dominera. Gång på gång har vi fått se att exempelvis Västtyskland har inlett nära samarbete på det ekonomiska området med Sovjetunionen. Trots USA:s kraftiga motstånd ställde Västtyskland upp och hjälpte till att bygga den väldiga gasledningen. De båda tyska staterna har inlett samarbete, det finns ett samarbete mellan Bulgarien och Belgien, osv. Det finns också andra exempel, som jag nu inte hinner ta upp. Detta är positivt, och vi borde inte vara så rädda från svensk sida att framhålla att det verkligen finns en sådan opposition i de små staterna mot stormakternas koncentration. Herr talman! Nu har jag hittat det där citatet. Den slutliga versionen blev: ”Samtidigt kan det konstaterandet göras att länderna i Västoch Östeuropa har ökat sina förbindelser på det ekonomiska och kulturella området.” Vi har några reservationer till detta betänkande. Jag kommer att ta upp dem litet senare, eftersom min tid börjar lida mot sitt slut. Jag vill bara peka på att vi när det gäller kemiska vapen har yrkat bifall till vår motion beträffande stöd till förslaget om en zon i Europa fri från kemiska vapen. Vi tycker att det är viktigt att den frågan förs framåt. Vi har vidare yrkat bifall till vår motion och en folkpartimotion om att vi skall kräva garantier för att utländska kärnvapenmakters flottor inte medför kärnvapen ombord när de besöker svenska hamnar. Vi har slutligen på nytt — för vilken gång i ordningen kommer jag inte ihåg — krävt att Sverige skall genomföra en studie av sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen i Sverige, så att vi får fram relevanta fakta om hur detta samband verkligen fungerar. Utskottet säger att det redan är väl utrett. Det är inte sant. Jag efterlyser, från utskottets talesman och andra som inte vill stödja vårt krav, uppgifter om vilka studier man talar om. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Höstens nedrustningsbetänkande från utrikesutskottet baseras — liksom tidigare år — på oppositionens motionsförslag. Utöver fyra partimotioner har vi tre enskilda motioner. Sammantaget behandlar vi här 42 yrkanden av mycket varierande innehåll. Utskottet har därför i största sämja valt att i en tämligen utförlig bakgrundsbeskrivning på sju sidor söka uppdatera den redovisning som gjorts i tidigare års nedrustningsbetänkanden. Den verklighet som här skildras har vissa positiva inslag, även om det gångna året naturligtvis domineras av en ytterligare ökning av kapprustningen mellan den östliga och den västliga militäralliansen. Ett klart positivt inslag i bilden är den överenskommelse som i september träffades vid Stockholmskonferensen. De förtroendeskapande åtgärder som där avtalades innebär konkreta militära åtaganden, som ökar säkerheten i Europa. Det är av stor betydelse för Sverige och andra små länder att Stockholmskonferensens nästa fas startar direkt efter avslutningen av det nu pågående ESK-mötet i Wien. Det är också angeläget att mandatet för nästa fas öppnar möjligheten att utöver vidgade förtroendeskapande åtgärder också diskutera konkreta nedrustningsfrågor. Det är oundvikligt att Stockholmskonferensens nästa fas kommer att beröra frågor som NATO och Warszawapakten sedan 13 år förhandlar om vid MBFR-mötet i Wien. Det vore därför värdefullt om de förslag som Palmekommissionen framförde vid sitt senaste möte i Budapest i oktober angående nedrustning av konventionella vapen kunde tas upp till seriös diskussion redan vid ESK-mötet i Wien. Jag skall inte göra något försök att värdera betydelsen av vad Reagan och Gorbatjov åstadkom över ett veckoslut i Reykjavik. Det har redan gjorts av många andra. Tidigare erfarenhet av internationella nedrustningsförhandlingar gjorde det osannolikt att omvälvande nedrustningsavtal skulle kunna snickras ihop i stor hast. Men även om mötet i Reykjavik bara betyder ansatser till nytäkande och djärvare förhandlingsinitiativ, så är naturligtvis mycket vunnet. Ett möte i Skottland med NATO:s försvarsministrar efter Reykjavik ledde exempelvis till att de beordrade en utredning av vilka konsekvenser ett bortdragande av alla medeldistansmissiler från Europa får för den militära styrkebalansen i vår del av världen. Reagan själv har också efter Reykjavik bett sina Joint Chiefs of Staff att för första gången utreda vad det skulle betyda att avveckla alla strategiska ballistiska missiler. Detta är naturligtvis framsteg — samtidigt som avsaknaden av sådana utredningar före Reykjavik kastar ett förklaringens ljus över vad som hände där. Utskottet redovisar dessutom utvecklingen i fråga om förslaget om en nordisk kärnvapenfri zon. De fem nordiska utrikesministrarna möts nästa gång i mars och då väntas de äntligen bli överens om att tillsätta en nordisk ämbetsmannagrupp för fortsatta studier av förslaget. I det sammanhanget, liksom i en del andra, tyckte jag att Gunnel Jonäng med sin vanliga blygsamhet något förstorade centerns roll. Parallellt med regeringskontakterna har en informell parlamentarikergrupp med deltagande av ett tjugotal partier från de fem nordiska länderna bildats under året, och den planerar att sammanträda flera gånger under våren 1987. Anker Jörgensen är orförande för denna grupp. Från vår riksdag deltar socialdemokraterna, centern och vpk. Folkpartiets och moderaternas stolar har hittills stått tomma. Vi får väl se om de visar ett mera aktivt intresse under nästa år. Zonförslaget har, som jag ser det, betytt att vi fått en seriös säkerhetspolitisk diskussion på nordisk basis. Det är av stort värde att dessa nordiska överläggningar fördjupas och breddas. Norden utgör ju i ett större strategiskt perspektiv något av en enhet även om vi nationellt har valt olika säkerhetspolitiska lösningar. Herr talman! Motionerna berör också några organisatoriska förhållanden inom den svenska nedrustningspolitiken. En kvalificerad teknisk kompetens och expertmedverkan är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt svenskt nedrustningsagerande och för att den svenska politiken skall upplevas som seriös. Det är därför betydelsefullt att framförallt FOA vidmakthåller kunskaper och kompetens för att möta ökande behov av tekniskt-vetenskapligt underlag på de områden som aktualiseras i olika förhandlingar. Under senare år har den aktiva svenska nedrustningspolitiken och det alltmer omfattande internationella förhandlingsarbetet inneburit en snabbt växande mängd ärenden och alltmera komplexa frågeställningar. Frågorna berör dessutom i allt högre grad direkta svenska intressen och vårt närområde. Detta ställer större krav på beredningsresurserna inom regeringskansliet, på studieresurserna främst vid FOA och på väl fungerande samarbetsformer mellan civila och militära myndigheter. Det vore också värdefullt att få till stånd ett ökat personalutbyte mellan de myndigheter och institutioner som arbetar med säkerhetspolitiska frågor. Detta skulle vara ett effektivt och billigt sätt att höja kompetensen och främja samarbete mellan i första hand UD, FOA, försvarsdepartementet och försvarsstaben. Inom ramen för FOA:s s.k. T-program finns en rad aktiviteter av stor betydelse för nedrustningsarbetet. Särskilt följande områden bör prioriteras: 1. Seismologi, som ger oss vetenskapligt underlag för agerande i provstoppsfrågan. Femkontinentsinitiativet förstärker ytterligare behovet av hög seismologisk kapacitet vid FOA. Observatoriet i Hagfors behöver modernare utrustning för att kunna öka sina prestanda. Det är synnerligen angeläget att en kvalificerad seismologisk kompetens och kapacitet finns tillgänglig även utanför militärallianserna. 2. Ett annat område är rustningsutvecklingen och den nya militära tekniken, särskilt med inriktning på konventionella styrkeförhållanden i Europa. Det gäller frågor som uppföljning av Europaprojektet, studier som underlag för svenskt agerande vid Stockholmskonferensens fortsättning, verifikation av ingångna avtal, bedömningar om kärnvapen och kemiska vapen i relation till den konventionella balansen och den militära doktrinutvecklingen. Områden som dessa måste täckas in i form av en kontinuerlig studieverksamhet. Därutöver är det väsentligt att fortlöpande bevaka den militärtekniska utvecklingen i syfte att identifiera möjligheter till svenska insatser och initiativ för att hejda den kvalitativa vapenutvecklingen. 3. Rymdteknik är ett tredje område som kräver resurser och en högre svensk kompetens. Det gäller rymdkapprustningen, men också möjligheten att använda satelliter för en internationell och oberoende verifikation av ingångna avtal om nedrustning eller rustningsbegränsningar. 4. Ett fjärde område är de marina rustningarna som under senare år tilldragit sig ökad internationell uppmärksamhet. Det är därför angeläget att utveckla svensk kompetens på detta studieområde. Herr talman! Totalförsvaret kostar oss nu i runda tal 26 miljarder. Kostnaderna för olika nedrustningsverksamheter ligger på drygt 30 miljoner och av det går ca hälften till SIPRI. Man kan undra varför det starka kravet på svenska insatser för nedrustning nästan aldrig belyses ur denna aspekt. Sverige kan åstadkomma mer internationellt på nedrustningsområdet, men då måste vi planera bättre och satsa mera på forskning och andra förberedelser. Nedrustningspolitiken bör ses som en integrerad del av den svenska säkerhetspolitiken, även när vi diskuterar fördelningen av resurser. Framgångar vid internationella förhandlingar om nedrustning kan ju — utöver att de minskar risken för krig — också innebära mycket stora resursbesparingar inom andra delar av säkerhetspolitiken. När det gäller reservationerna kan sägas att den första, från vpk om en zon fri från kemiska vapen, bara yrkar på en markering som utskottsmajoriteten avstår ifrån, eftersom den kunde försvaga positionen vid den förhandling om kemiska vapen som pågår i Geneve, där man på senare år faktiskt gjort betydelsefulla framsteg. I den andra reservationen vill centern ha en parlamentarisk arbetsgrupp för det nordiska zonförslaget. I motionen föreslår centern en nordisk parlamentarisk arbetsgrupp, och nu i reservationen bara en parlamentarisk arbetsgrupp, tydligen på nationell nivå. Det är såvitt jag förstår ett nytt förslag, som utskottet inte behandlat. När det gäller det nordiska samarbetet hänvisar utskottet till den informella nordiska parlamentariska grupp som redan arbetar och där centern ju deltar på ett förtjänstfullt sätt. Den tredje reservationen, från vpk, tar upp frågan om utländska flottbesök. Den behandlas utförligt i utskottets skrivning, och jag vill därför bara tillfoga en aspekt som jag tror är av en viss betydelse. Det gäller Östersjöns status som internationellt hav. Denna princip bör vi från svensk sida göra allt för att slå vakt om. Alla sovjetiska försök att förvandla Östersjön till ett innanhav där enbart strandstaterna har fulla rättigheter måste beslutsamt avvisas. Jag hoppas att Oswald Söderqvist ställer upp för det resonemanget. Det bör tas med i övervägandena och har en viss betydelse för reglerna för flottbesök i vårt land. Den fjärde reservationen, slutligen, tar upp frågan om sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen. Den har väl delvis karaktär av inlägg i vår fortfarande rätt inflammerade energidebatt. Utskottet hänvisar till behovet av utvidgad IAEA-kontroll och till sina tidigare skrivningar i ämnet. När det gäller de särskilda yttrandena kan bara konstateras att moderaterna nu inte längre anser att förslagen om kärnvapenfrysning och ickeförstaanvändning av kärnvapen är ”illa underbyggda och alltmer reservationslösa omfamningar av sovjetiska paradtankar”. Så uttryckte sig Carl Bildt om dessa förslag för fyra år sedan. Men då gällde det ju att på alla sätt misstänkliggöra svensk nedrustningspolitik. Nu är tonläget och den moderata taktiken en annan. I dag bemöts samma förslag med lågmälda diskreta särskilda yttranden. Man har insett att Carl Bildts tirader 1982 var ett grovt övertramp, och det tycker jag är bra. Slutligen var det, herr talman, litet märkligt att Oswald Söderqvist här i talarstolen citerade ur utrikesutskottets arbetsmaterial. Olika utkast till skrivningar från speciellt utrikesutskottet bör inte citeras här i kammaren. Jag tror att det övertramp som Oswald Söderqvist här gjorde sig skyldig till får tas upp på utskottets nästa sammanträde. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i alla dess 27 punkter.

Herr talman! Sture Ericson sade litet försiktigt att jag förstorade centerns insatser. Jag anser inte att så är fallet. Man kan snarare säga att jag är realistisk i dessa bedömningar. Nu är väl inte detta så mycket att orda om. Men faktum är att socialdemokraterna hittills inte har varit intresserade av någon form av arbetsgrupper. Vi har tidigare från centern reserverat oss för just arbetsgrupper. Socialdemokraterna har då i utskottet hänvisat till att det inte behövs sådana grupper utan att, som man säger, detta ämne liksom andra utrikespolitiska frågor bör behandlas på sedvanligt sätt inom de organ som regering och riksdag har till sitt förfogande. Men detta är som sagt inte så mycket att orda om, när nu socialdemokraterna har kommit fram till denna nya insikt, att det behövs en arbetsgrupp för att gå vidare. Vårt förslag om en parlamentarisk arbetsgrupp är inte något nytt. Det går att hänvisa till motionen, där det med all tydlighet framgår att vad som åsyftas självfallet är en nordisk arbetsgrupp, som bör knytas till regeringens arbete för en kärnvapenfri zon i Norden.
Herr talman! Jag kan hålla med om att vår första reservation, om en zon fri från kemiska vapen, kanske är en markering. Men i andra sammanhang fäster vi ju ganska stor vikt vid markeringar. Jag tror att det hade varit mycket bra om vi i utrikesutskottet hade markerat att vi tycker att detta är ett bra förslag. Markeringar kan ju också vara ganska bra i andra sammanhang, när man själv tycker att 'ett förslag är bra. Jag tycker att Sture Ericson använder en väldigt dålig argumentation när Prot. 1986/87:45 det gäller detta med kärnvapen ombord på fartyg. Det är inte alls fråga om att 9 december 1986 = inte erkänna att Östersjön skall vara och förbli ett internationellt hav. Vi AA hade ju en föredragning och en diskussion om detta i utrikesutskottet. Det är helt klart att Östersjön skall vara ett internationellt hav. Men det betyder inte att Sverige på sitt vatten och inne i sina hamnar för den skull behöver acceptera att fartyg som får gå på internationellt vatten så mycket de vill för med sig kärnvapen när de går in till svenska hamnar. Om vi återigen gör jämförelsen med Nya Zeeland, som är viktig, så betyder ju inte dess hållning — att vägra fartyg som inte kan garantera kärnvapenfrihet tillträde till sina hamnar — att Stilla Havet skall förklaras som icke internationellt vatten. Den sortens argumentation tycker jag att vi skall lämna därhän, Sture Ericson, och i stället hålla oss till sakfrågan, som är en politisk fråga. Den gäller huruvida Sverige är villigt att till alla kärnvapenmakter — såväl Sovjet, USA som eventuellt andra, kanske Frankrike — säga nej till fartyg som inte kan garantera kärnvapenfrihet när de går in på svenskt vatten. Detta har ingenting med Östersjön att göra. Min reservation om en studie om kärnkraft och kärnvapen är inget inlägg i | energidebatten, det vet Sture Ericson mycket väl. Det är fråga om sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen, något som blir alltmer uppenbart och som vi måste ta hänsyn till när vi talar om nedrustning och kärnvapenspridning. Detta har jag uttryckt i min reservation och behöver därför inte utveckla det närmare. Slutligen till detta som Sture Ericson säger om övertramp. Jag välkomnar en sådan debatt i utrikesutskottet. Sekretessen kan endast röra sådant som gäller den svenska utrikespolitiken, säkerhetsaspekter etc. och inte att man påvisar att partier som i utrikesutskottet intar en viss hållning ibland faller undan för alltför mycket högerpåtryckningar. Jag uppfattar min roll i utrikesutskottet som att just motverka sådana tendenser. Jag debatterar gärna detta i utrikesutskottet och även utanför om det behövs.
Herr talman! Jag börjar med Oswald Söderqvists svårigheter att hålla sina arbetspapper från utrikesutskottet för sig själv och inte springa ut till offentligheten med dem. Om Oswald Söderqvist gör det till en vana att i kammaren och i andra sammanhang läsa upp ur det arbetsmaterial som han har tillgängligt i sin egenskap av ledamot i utrikesutskottet, får detta naturligtvis till effekt att vi måste börja tänka oss för vad det är för arbetspapper som vi delar ut till ledamöterna. Vi får tänka oss för vad det är för utkast till skrivningar som vi lägger fram. Det kommer att försvåra arbetet. Vpk är ganska nytt i utrikesutskottet och har, som jag hittills har uppfattat det, betett sig något så när enligt reglerna. Men det här var ett klart övertramp. Jag ber att Oswald Söderqvist tänker över det. Vi får som sagt tillfälle att återkomma till detta. Frågan om fartygsbesök i svenska hamnar har ett samband med vårt önskemål om att behålla Östersjön som ett fritt internationellt vatten. En annan metod än den vi valt för att försöka garantera att vi inte får besök av kärnvapenbestyckade fartyg i våra hamnar skulle mycket lätt kunna leda till 76 att Östersjöns karaktär av fritt hav förändrades. Jag tror att detta är någonting som Oswald Söderqvist och andra som vill påskynda ytterligare lagstiftning i dessa frågor skall fundera över en stund. Det är tydligen inte det som står i reservationen som gäller, Gunnel Jonäng, utan det som står i motionen. Ni vill ha en nordisk grupp. Men ni har fortfarande inte klargjort i utskottet hur den svenska riksdagen skall kunna tillsätta en nordisk parlamentarisk grupp. Att den svenska riksdagen skulle tillsätta en nordisk parlamentarisk grupp är också ett rent konstitutionellt missfoster. Jag tror att vi måste försöka hitta en ny infallsvinkel. Den informella grupp som redan arbetar tror jag är en sådan. Det är mycket bra att centern är med där, det har jag markerat. Det är synd att inte folkpartiet och moderaterna deltar i det arbetet.
Herr talman! Det är naturligtvis inte på det viset att Sveriges riksdag kan fatta beslut rakt upp och ner om att tillsätta en nordisk arbetsgrupp. Saken måste naturligtvis tas upp i förhandlingar med de övriga nordiska länderna. Det är därför vi har sagt att riksdagen bör som sin mening ge regeringen till känna att en sådan parlamentarisk arbetsgrupp är angelägen för det fortsatta arbetet med zonfrågan i Norden.
Herr talman! Sture Ericson har vanan att låta påskina att hans motdebattör har svårigheter. Det sade han till mig alldeles nyss. I det här fallet är det emellertid Sture Ericson som har mycket stora svårigheter. Jag har inte alls några svårigheter. Jag finner det ganska naturligt att ta upp frågor som behandlas i utrikesutskottet, såvida det inte är sådant som berör den svenska säkerhetsoch utrikespolitiken, och det tror jag att jag kan bedöma lika bra som Sture Ericson. Nu råkar det jag tog upp denna gång vara ganska besvärande för socialdemokraterna, eftersom jag påvisar att ni viker er alldeles för lätt för moderata krav. Då är det klart att ni får svårigheter. Därför kommer det här talet om övertramp. Men en sådan debatt tror jag inte att vi behöver frukta, den avvägningen skall vi säkert kunna klara av. Det är ganska egendomligt, men i fråga om kärnvapen på fartyg har Sture Ericson verkligen svårigheter. En av de stora debatterna har gällt flottbesök av kärnvapenbestyckade fartyg i Göteborg, sade han. Den gången kom de från USA, de kunde ha kommit från vilken annan stat som helst. Då får man fråga sig: Vad har detta med Östersjön att göra? Vi får väl vidga kravet på att Nordsjön skall bibehållas som ett internationellt vatten. Det är det väl ingen som ifrågasätter, lika litet som man ifrågasätter kraven rörande Östersjön. Den springande punkten är om den svenska regeringen har kurage nog att säga att vi kräver garantier för att flottbesökande fartyg från andra mariner är fria från kärnvapen. Annars tar vi inte emot dem. Så har Nya Zeeland gjort. Försök inte blanda bort korten med att tala om Östersjön i detta sammanhang, det hör inte hit, Sture Ericson. Litet bättre debatteknik får man väl begära i alla fall. Kärnkraft-kärnvapen skall vi kanske inte ta upp, men jag vill ställa frågan igen till Sture Ericson: Vilka utredningar har gjorts internationellt eller i Sverige, som tydligt har klarlagt sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen? Nämn någon!
Herr talman! Om inte arbetspapper förblir arbetspapper utan är någonting som man läser upp i kammaren och kanske redovisar i tidningar m.m. försvårar det arbetet i ett utskott. Utrikesutskottet är litet speciellt därför att vi där har arbetspapper som absolut inte bör redovisas öppet. Jag är inte villig att gå vidare i ett samarbete med Oswald Söderqvist i utskottet om hans eget omdöme skall avgöra vad som skall läsas upp i kammaren eller redovisas offentligt. Då har han definitivt försvårat arbetet och gjort det nödvändigt för oss att, innan vi går till utskottssammanträden, ransonera våra arbetspapper och hålla igen med förslag till skrivningar. Allt i ett utskott, där arbetet faktiskt går ut på att försöka producera en gemensam text, är inte av den karaktären att det bör läsas upp i olika versioner. Det är inte så utskottsarbete får bedrivas. Att inte Oswald Söderqvist har förstått det efter alla sina år i riksdagen förvånar mig litet grand. Jag tror att han är medveten om sitt övertramp, även om han inte vill medge det nu. Östersjön var ett tilläggsargument. Jag hänvisade till den utförliga argumenteringen i utskottets skrivning där andra aspekter tas upp. Men jag gjorde i mitt första inlägg ett försök att komma med ytterligare ett argument, som jag tror är relevant. Vi kan inte ha en lagstiftning för västkusten och en för ostkusten. Samma regler måste ju gälla för Östersjöhamnarna som för västkusthamnarna.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 Det är en metod som, tills vidare, förefaller som den enda rimliga och möjliga att följa. I vad gäller redovisningen av sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen är det ett gammalt vpk-önskemål som utförligt har redovisats, stötts och blötts tidigare. Det som Oswald Söderqvist är ute efter finner inte utskottet tillföra denna diskussion särskilt mycket. Det är därför vi har skrivit som vi har gjort. Oswald Söderqvist får hitta något annat forum än utrikesutskottet för att föra fram detta förslag.

Herr talman! Även om mötet i Reykjavik inte ledde fram till en överenskommelse, så måste de diskussioner som fördes i den isländska huvudstaden ändå betraktas som historiska. Stormakterna var där ense om att under en femårsperiod reducera de landbaserade, ubåtsbaserade och flygburna strategiska kärnvapenstridskrafterna till hälften av dagens nivå. Den oenighet om tillämpningen av ABM-avtalet, som gjorde en omedelbar överenskommelse omöjlig, uppkom när det långt svårare steget från en halvering till en total eliminering av olika strategiska stridskrafter diskuterades. Den nedrustningsprocess som syntes så nära ett märkligt genombrott i Reykjavik lär komma att fortsätta, även om den tar sin tid. Av särskild betydelse synes så här i efterhand vara att tanken på ett kärnvapenfritt Europa och i förlängningen en kärnvapenfri värld fått högst påtaglig realitet. I de västeuropeiska huvudstäderna och inom Nato övervägs nu med förnyat allvar vad ett bortdragande av medeldistansmissilerna skulle komma att medföra för nuvarande och framtida balans i Europa. I Förenta staterna studerar militärledningen vad ett skrotande av de ballistiska missilerna skulle komma att innebära. Den oro som Reykjavikmötet synes ha väckt i de västeuropiska huvudstäderna har en mycket naturlig förklaring. En denuklearisering av Europa rör vid mycket centrala säkerhetspolitiska föreställningar, etablerade sedan decennier.

Aftenposten i Oslo uttrycker saken sålunda i en ledare den 27 november i år: Var står Västeuropa om Sovjet blir ensam om att på denna kontinent ha atomraketer? Och vilken möjlighet finns det att få likvärdighet i konventionella styrkor om man i väst börjar med att kasta bort det enda förhandlingskort man har? Det är inte bara i ”enkelte västeuropeiska huvudstäder” som denna fråga bör ställas. Det gäller också här hemma, påpekar Aftenposten. Herr talman! Nedrustningen måste företas så att både öst och väst känner att deras säkerhetspolitiska intressen tillvaratas. I denna ekvation ingår också den sovjetiska oron för det amerikanska SDI-programmet. Den svenska inställningen i dessa frågor uttrycks väl i en skrift om den svenska nedrustningspolitiken utgiven av den sittande försvarskommittén. Där heter det bl.a.: ”Med tanke på de politiska och militära sambanden mellan kärnvapen och konventionella rustningar är det angeläget att de nedrustningsåtgärder som Sverige eftersträvar är utformade så att balansen mellan maktblocken i Europa ej rubbas. En minskning eller, på längre sikt, en eliminering av kärnvapnen torde förutsätta överenskommelser om de konventionella styrkorna i Europa.” I ett annat avsnitt sägs: ”Avtal om rustningsbegränsning och nedrustning bör således vara så utformade, att de inte försämrar säkerheten för någon stat. De bör vidare innehålla bestämmelser om rimlig kontroll.” Det är detta viktiga krav på balans som vi tyckte att utskottet borde ha betonat bättre när det gällde resolutionen om icke-förstaanvändning av kärnvapen. Därav det moderata särskilda yttrandet. När det gäller vårt särskilda yttrande beträffande frågan om frysning av kärnvapenarsenalerna på nuvarande nivåer understryker vi där det enligt vår mening tämligen uppenbara, att det synes vara mer ändamålsenligt att arbeta vidare med förslagen från Reykjavik än att nu hamna i komplicerade frysdiskussioner. Sture Ericson tycktes inte gilla att vi hade gått från reservationer till särskilda yttranden på dessa punkter. Jag ser detta som framsteg, framför allt därför att det avspeglar den process som under sex år har ägt rum i FN. Det är i själva verket så att dessa förslag har utvecklats under de här sex åren och flera länder, däribland Norge, har ändrat sin röstning i FN. Sture Ericson hade chansen att denna gång se till att det bara fanns ett moderat särskilt yttrande i utskottsbetänkandet genom att gå med på en enda mening som handlade om balansen och som kunde ha tagits direkt ur den svenska röstförklaringen i FN, gjord för 14 dagar sedan. Men det ville inte Sture Ericson. Det kanske var för att få ett meningsutbyte här i kammaren — han brukar gilla sådant. Skall nedrustningsprocessen bli framgångsrik krävs ett ökat förtroende mellan parterna. Här spelar förhandlingarna inom ESK:s ram en betydelsefull roll. Det är glädjande att Stockholmskonferensen blev framgångsrik. Förhoppningarna måste nu inriktas på att överläggningarna i Wien ger konstruktiva resultat. I dessa förhoppningar får inte enbart ingå en omsorg om de militära förtroendeskapande och nedrustande åtgärderna utan också insatser för att föra de andra korgarna framåt — de som handlar om mänskliga rättigheter, kontakter över gränserna, ekonomiskt utbyte m.m. Processen till förmån för avspänning i Europa och världen måste uppmärksamma de centraloch östeuropeiska folkens legitima krav på frihet och mänskliga rättigheter. För folken i Centraleuropa är Helsingforsprocessen sedd som en helhet oerhört viktig. Om detta vittnar bl.a. bildandet av de många Helsingforsgrupperna i öst. Förföljelsen av dessa grupper måste påtalas i Wien. Visst finns det opposition i öst, Oswald Söderqvist. Det är bara det att den fängslas. Folkens förhoppningar i öst får inte svikas i de fortsatta ESK-förhandlingarna. Då vinnes ingen stabilitet i Europa. Framsteg måste uppnås på alla Helsingforsavtalets sakområden. Självfallet hyser vi svenskar en förhoppning om en fortsatt Stockholmskonferens.

Utskottet behandlar i sina skrivningar en lång rad frågeställningar på nedrustningsområdet, där bl.a. Sverige gör väsentliga insatser. Då utskottet är enigt tar jag nu inte upp varje delfråga. Utskottet har en utförlig skrivning om frågan om kärnvapenfria zoner. Av särskilt intresse är beskrivningen av behandlingen i FN av frågan om s.k. negativa säkerhetsgarantier. För Sveriges vidkommande är det av avgörande betydelse att en negativ säkerhetsgaranti inte utformas så att vi hamnar i ett avtalsförhållande till en garantigivande kärnvapenmakt. För övrigt står vi inom moderata samlingspartiet bakom det gällande riksdagsuttalandet om en kärnvapenfri zon i Norden. Det europeiska samband som våra nordiska vänner i väst gärna betonar i zondiskussionen synes snarast ha fått ökad relevans efter Reykjavik. Som statsminister Carlsson framhöll, likaledes i Helsingfors: ”Zontanken har ett klart samband med förhållandena i Europa som helhet. Det skulle vara lättare att förverkliga zonen om andra säkerhetspolitiska uppgörelser i vår världsdel möjliggör ökat förtroende, nedrustning och en minskad roll för kärnvapen.” Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Margaretha af Ugglas lyckades få det till att det var mitt fel att moderaterna hade skrivit särskilda yttranden. Jag skulle ha motsatt mig den moderata skrivningen. Oswald Söderqvist hade nyss den motsatta beskyllningen mot mig. Den skrivning som inte är möjlig i detta sammanhang är: ”En avgörande förutsättning är emellertid också att det kan anses råda balans mellan de konventionella styrkorna på båda sidor.” Detta är icke svensk politik som jag har tytt den. Vi har talat om önskvärdheten av ökad balans på lägre nivå, men vi har aldrig gjort det till en avgörande förutsättning. Och vi har inte varit så oprecisa som man är i det särskilda yttrandet när man säger att det skall anses råda balans mellan de konventionella styrkorna. Vi anser i stället, vilket står i de resolutionstexter som vi har röstat för i FN, att det grovt sett redan råder balans i Europa. Det är anledningen till att vi ställer upp på kärnvapenfrysningen, vilket moderaterna inte gör. Det är inte bara så att den moderate partiledaren har talat om en kaskad av illa underbyggda och alltmer reservationslösa omfamningar av sovjetiska paradtankar, utan han stod här i kammaren för fyra år sedan och talade om att ”Sverige ställer sig bakom krav som mig veterligen inte stöds av några regeringar utanför de intimt sovjetallierades krets”. Det gällde förslag som regeringen framförde i FN 1982, och de stöds numera av flera Natoländer. Är det möjligen det förhållandet att stödet för dessa förslag från Nato har ökat som gör att moderaterna nu har trappat ned från reservation till särskilt yttrande? För övrigt tyckte jag nog att det fanns en del egendomligheter i det resonemang som Margaretha af Ugglas förde i inledningen av sitt anförande. Är det så att moderaterna inte är för ett bortdragande av medeldistansmissilerna i Europa? Resonemanget plus citatet ur Aftenposten tyder jag så, att moderaterna vill ha kvar medeldistansmissilerna, alltså SS 20 på den östliga sidan och Pershing och cruise missile på den västliga. En förutsättning för att det skall ske någonting i detta avseende är tydligen att det uppstår någon form av balans. Slutligen har jag förstått att Margaretha af Ugglas sitter i redaktionsledningen för Svensk Tidskrift. Där skriver man att vi i Sverige, när vi håller på med nedrustningspolitik, sysslar med fel frågor och i stället serverar en ”folkhemsk grynvälling av SIPRI-statistik, tältande tanter och så in i Norden kärnvapenfria zoner”. Är det Margaretha af Ugglas som har skrivit det här?

Herr talman! Helt uppenbart är det så att vi tycker att det är alldeles förbaskat bra att det finns öppenhet, frihet, opposition, diskussionslusta i den fria västvärlden. Det är ju därför som vi aldrig kan stå neutrala mellan väst och öst — just på grund av att det finns sådana här faktorer i väst — medan det i Östeuropa visserligen finns en opposition, men den fängslas. Det är den stora skillnaden, och det är därför vi ser olika på väst och öst. Till Sture Ericson återigen: Det har ju skett en utveckling av dessa resolutioner, av dessa förslag. Det vore väl skam om inte fyra års diskussioner i FN och andra internationella fora hade fört förslagen framåt. Det är ju detta som har skett. Därför har så många länder ändrat sin röstning, och därför kan också vi se en utveckling och kan ändra vår inställning. Det är möjligt, Sture Ericson, att det nästa år inte behövs några särskilda yttranden alls. Det vore väl ett framsteg om vi tyckte ännu mera lika. När det gäller inledningen av mitt anförande och citatet från Aftenposten, så rörde det sig om ett sätt att belysa reaktionerna i de västeuropeiska huvudstäderna. Dessa reaktioner hör ju till de intressantare efter Reykjavikmötet — också för oss — även om Sverige tillhör Nordeuropa. Den oro som avspeglas i reaktionerna gäller detta att man vid Reykjavikmötet icke tog upp de korträckviddiga sovjetiska missilerna. Det är naturligtvis en mycket viktig fråga för Europas länder — dessa missiler måste finnas med i en överenskommelse om avveckling av kärnvapen.
Herr talman! Ja visst, Margaretha af Ugglas, jag säger ju att jag håller med om detta. Men då är det viktigt att ni också uppmärksammar den andra sidan, och jag har aldrig någonsin hört en representant för moderaterna här i Sverige inte heller Margaretha af Ugglas — uttala ett stöd för fredsrörelserna i Västeuropa. Jag syftar på de stora rörelserna i Holland, i Storbritannien, i Italien, för att inte tala om vår egen svenska fredsrörelse. Dessa rörelser har ni aldrig stött, utan ni har ständigt fördömt dem och anklagat dem för flummighet och allt vad det varit. Men detta är en opposition som det är viktigt att vi tar till oss. Då måste man också erkänna att den finns. Dessa rörelser stöder ni aldrig, utan ni talar bara om förtrycket i Östeuropa — och jag erkänner att det finns ett sådant förtryck där. Men ni måste också se på den andra sidan och stödja de krafter som finns härvidlag och som vill ha nedrustning och fred. Det duger inte att bara stå här i kammaren och allmänt säga att man är för nedrustning och fred, när man inte stöder dessa krafter i Västeuropa och inte ens fredsrörelserna i vårt eget land. Här har ni aldrig stött några fredsrörelser. Det är detta som är det avgörande för er ståndpunkt, och det är detta som gör att jag måste tala till er så som jag nu gör.
Herr talman! Först och främst detta med medeldistansmissilerna och den konventionella balansen i Europa. Jag tycker faktiskt att det resonemanget ärlitet flummigt. Ställer moderaterna upp på den linje som vi andra följer, att det vore väldigt bra om man kunde förhandla bort medeldistansmissilerna, och att Europa utan medeldistansmissilerna inte skulle drabbas av någon ökad risk? Eller är det så att ni vill ha kvar dessa missiler? Jag tyckte att det lät så på resonemanget. När det sedan gäller frysningsresolutionerna och icke-första-användningsresolutionerna så har de inte förändrats. Vad som står i dessa resolutioner är detsamma som när Bildt körde med de tirader jag tidigare citerat. Det som hänt och det som har ändrat moderaternas uppfattning här i riksdagen är att den norska borgerliga regeringen i fjol hade inrikespolitiska problem och inte hade majoritet i stortinget längre för ett nej till frysningen, utan ändrade sin röstning. Om jag minns rätt så var det kristeligt folkeparti som drabbades av samvetskval i den här frågan. Därför hade Willoch inte längre majoritet utan blev som sagt tvungen att ändra sin röstning. Genast läser då Carl Bildt och Margaretha af Ugglas Aftenposten och ändrar moderaternas politik här i den svenska riksdagen. Så NATO beroende får man inte vara när man bedriver svensk säkerhetspolitik, Margaretha af Ugglas. För övrigt skulle jag gärna vilja veta vem som är upphovsmannen till det här med folkhemsk grynvälling av SIPRI-statistik, tältande tanter och så in i Norden kärnvapenfria zoner, som jag citerade i mitt förra inlägg. Är det eller är det inte Margaretha af Ugglas som har skrivit detta?
Herr talman! För att ge ett ordentligt svar på den senaste frågan krävs det en viss källforskning. Jag kan inte åstadkomma detta på stående fot, men jag lovar att ge Sture Ericson besked senare. Det är självklart att vi i moderata samlingspartiet vill ha bort medeldistansmissilerna. Vi vill ha bort de korträckviddiga missilerna, vi vill ha bort de strategiska kärnvapnen — precis som alla andra i den här kammaren. Men den centrala frågeställningen, Sture Ericson, är ju att det måste ske på ett sådant sätt att alla länder och stater känner att deras säkerhetspolitiska intressen — över huvud taget deras säkerhet — är tillgodosedda. Det måste ske så att det blir balans. Står Sture Ericson bakom den gula skriften om nedrustningspolitik som jag citerat ur? Där finns allt detta föredömligt väl uttryckt. Jag tror att Sture Ericson har varit ordförande i arbetsgruppen, och det här sambandet är som sagt utmärkt väl uttryckt. Jag tror inte att det skall vara så svårt för Sture Ericson att förstå sambandet. Vi vill ha bort medeldistansmissilerna, de korträckviddiga missilerna och de strategiska vapnen. Men det måste ske på ett sådant sätt att nationerna känner att deras säkerhetsintressen är tillvaratagna. Annars kommer ingenting att hända. Oswald Söderqvist kom med en svepande anklagelse att jag skulle vara förvånad över att Oswald Söderqvist så har trängt in i moderata samlingspartiets politik till vardags och i helg och söcken att han vet allt vad vi har för oss varenda minut. Men det är alldeles uppenbart att Oswald Söderqvist vet väldigt litet om mitt eget program, när jag åker runt i landet och medverkar vid olika debatter som handlar om fred och frihet och träffar representanter för alla möjliga arbetsgrupper och fredsgrupper och deltar i diskussioner. Det gör vi alla på vanligt sätt. Jag är säker på att alla inom moderata samlingspartiet gör det. Det gäller fred och frihet — vi har ju oförsyntheten att tillägga ordet frihet, och det är det som är svårsmält, skulle jag tro.

Herr talman! Det var ett intressant utspel som utrikesminister Sten Andersson gjorde i Kiruna i går, om att Sverige skulle gå i bräschen för en satellitövervakning av ett provstopp för kärnvapenprov. På Esrangebasen finns i dag en betydande kompetens inom rymdteknologin, och om den kunde användas i fredens tjänst för detta ändamål vore det ett stort framsteg då det gäller den viktiga punkten i ett globalt nedrustningsprogram: möjligheterna att övervaka ingångna överenskommelser på nedrustningsområdet. Utrikesministerns propå stämmer väl med den åsikt folkpartiet flera gånger framfört, att de neutrala staterna måste skaffa sig kompetens för att kunna möta stormakterna vid förhandlingsbordet på en någorlunda jämbördig kunskapsnivå. Den tekniska utvecklingen går numera med svindlande hastighet och blir alltmer resurskrävande då det gäller att upptäcka och erövra yttre rymden, och med detta följer att detta område blivit en tummelplats för stormakternas taktiska dispositioner på det militära området. Det är främst de båda supermakterna, USA och Sovjet, som haft resurser och intresse för vapensystem i yttre rymden. Båda har utvecklat s.k. ASAT-system, dvs. vapensystem för bekämpning av satelliter. USA satsar dessutom på ännu en dimension effektivare rymdvapensystem, dets.k. SDI. Det var ju USA:s fasthållande vid planerna på SDI som gjorde att mötet i Reykjavik inte gav det positiva resultat som en hel värld hoppades på. Vid sin senaste session våren 1985 beslöt nedrustningskonferensen i Geneve att tillsätta en ad-hoc-kommitté för förhindrande av kapprustning i yttre rymden. Kommitténs arbete är av utredande karaktär. Viljan att enas om en behandling av denna fråga i CD är särskilt starkt markerad bland de neutrala staterna, dit Sverige hör, som anser att rymdfrågorna bör tas upp i multilaterala förhandlingar och inte exklusivt förbehållas förhandlingar mellan USA och Sovjet. Det kan inte accepteras vare sig av säkerhetsskäl eller folkrättsligt att de båda supermakterna delar upp herraväldet över rymden sinsemellan, varigenom de också behärskar jorden. Utrikesministerns tankegångar kring en övervakningssatellit för att kontrollera militära aktiviteter av skilda slag får spontant stöd från folkpartiet. Vi ser ett initiativ i den riktningen också som en markering av att de mindre nationerna på vår jord måste bli mera aktiva i det direkta nedrustningsarbetet. Den passiva väntan på vad som kan komma fram ur det slutna rummet där USA:s president och Sovjets ledare sitter och byter pjäser i ett schackspel om mänsklighetens överlevnad måste på något sätt brytas. Ett fördjupat samarbete mellan de neutrala staterna och ett effektivt nyttjande av deras samlade kompetens och kunskap är ett medel. Ett annat medel är den allmänna påverkan och opinionsbildning som den från regeringar fristående fredsrörelsen kan åstadkomma. Ett massivt tryck från en väl samlad mänsklighet rår inte ens en superpower-ledare på. Men bilden av nedrustningssträvandena är inte odelat mörk. Trots att de första tolkningarna av Reykjavikmötet var mycket pessimistiska har senare analyser visat på att de båda parterna närmat sig varandra på flera viktiga punkter. Det gäller en halvering av de strategiska vapnen under en femårsperiod. Det gäller ett tillbakadragande av alla medeldistanskärnvapen från Europa, och det gäller en samsyn på framtida kärnvapenprov. En optimistisk bedömning är då att en uppgörelse mellan USA och Sovjet finns inom räckhåll på dessa områden. Till grund för den finns uttalanden från både amerikanskt och sovjetiskt håll om att förslagen ligger kvar på förhandlingsbordet. Stockholmskonferensen arbetade länge i en ”tuggummiatmosfär”, med ett omtuggande av nationella argument för och emot förslag på åtgärder som säkerhetsgarantier. Något egentligt dödläge uppstod dock aldrig under de tre konferensåren, och jag kan, utan att vara svenskt övermaga, påstå att den svenska delegationen spelade en viktig roll då det gällde att hålla förhandlingsgrytan kokande. Trögheten satt kvar ända till slutdagen av konferensen, men genom att klockorna stoppades fick konferensen i tid klart ett dokument som man kan beteckna som den första substantiella överenskommelsen av konkret militär natur som slutits under 1980-talet. Det är också det mest positiva resultat som uppnåtts sedan ESK-processen startade i Helsingfors 1975. Stockholmskonferensen har, som uttryck betraktat, fått en positiv klang. Stockholm som konferensstad har fått ett definitivt genombrott, och när man redan nu talar om en uppföljningskonferens till Wienmötet nämns Stockholm som ett ledande alternativ. Det finns dock ett problem i sammanhanget —- de fina konferenslokalerna vid Sergels torg står inte längre till buds för ändamålet. För en utanför den kommunala processen stående person är det närmast ofattbart att Stockholms kommun spolierar en framtida användning av dessa lokaler för konferensändamål. De är ju perfekt skräddarsydda för ändamålet, och en framtida permanentning av Stockholm som konferensstad ger också direkt och indirekt pengar i kassakistan. Nog om detta — Stockholm måste på kort tid ta fram ett nytt konferenscentrum, så att Sverige kan tacka ja om vi får erbjudandet att ta emot en uppföljningskonferens efter Wienmötet. Herr talman! Jag skall be att få återkomma i ett senare anförande beträffande vissa frågor som rör utskottets behandling. Min taletid är ute.

Herr talman! Låt mig börja med en liten kommentar till moderaternas reservation om kärnvapenfrysningen. Det verkar trots allt som om moderaterna ännu inte har upptäckt vad resolutionen om kärnvapenfrysning innehåller. Den innehåller en gemensamt eller ensidigt vid samma tidpunkt deklarerad kärnvapenfrysning, och det behöver man inte förhandla om — det är alltså en deklarerad kärnvapenfrysning. Därifrån skall sedan förhandlingar vidta om hur nedrustningen skall gå till. Så har resolutionen sett ut i alla år, och det gör den fortfarande. I år har 139 länder ställt sig bakom resolutionen medan 12 länder gick emot. Jag hoppas att den litet underliga argumentation som finns i det särskilda yttrandet från moderaterna kan försvinna. Det vore ju bättre om man också i själ och hjärta delade hela den övriga riksdagens uppfattning om behovet av en kärnvapenfrysning. Det kan rimligen inte vara så att det goda får bli det bästas fiende, dvs. att man inte skall agera genom kärnvapenfrysning därför att supermakterna har visat ett större intresse för vissa direkta nedrustningsåtgärder som vi ännu inte har sett resultatet av. Herr talman! Låt mig nu övergå till att säga att på det storpolitiska planet hår under det gångna året den amerikansk-sovjetiska dialogen fortsatt att stå i centrum för uppmärksamheten. Förenta staterna och Sovjetunionen har nu i snart två år fört bilaterala förhandlingar om rymdvapen, strategiska kärnvapen och medeldistansvapen. Expertmöten har ägt rum mellan dem om t.ex. kärnvapenprov och kemiska vapen. Denna dialog och utbytet av konkreta förslag har väckt förväntningar. President Reagan och generalsekreterare Gorbatjov har spätt på dessa förväntningar. De gjorde det för ett år sedan när de träffades i Gen&ve och förklarade att ett kärnvapenkrig inte kunde vinnas och aldrig fick utkämpas, att de inte skulle eftersträva militär överlägsenhet, och att de med större kraft skulle arbeta på att snabbt nå resultat i bilaterala och multilaterala förhandlingar. De gjorde det redan före Reykjavik genom att, från bägge sidor, lägga fram långtgående förslag om kärnvapennedrustning. Sedan dess har optimism och pessimism snabbt avlöst varandra. Reykjavikmötet för två månader sedan blev dramatiskt. För ett ögonblick såg det ut som om det otroliga skulle bli sant och som om det näst intill omöjliga höll på att bli verklighet. Den överenskommelse man ser ut att ha haft inom räckhåll skulle ha kunnat bli historiens mest långtgående nedrustningsavtal. Men de två lät tillfället glida dem ur händerna. Parterna lyckades ändå närma sig varandra på flera viktiga områden. Formella överenskommelser ingicks inte, men en god grund lades för resultat i de bilaterala förhandlingarna — om viljan verkligen finns. Oenigheten om vad som höll på att hända i Reykjavik har sedan tilltagit. Det som nu pågår kan delvis ge intryck av att vara en organiserad reträtt från vad vissa upplevt som en alltför utsatt position. Vissa element i en preliminär eller villkorad överenskommelse kan urskiljas i de rapporter vi fått: I fråga om strategiska kärnvapen var man överens om en minskning av antalet stridsspetsar till cirka hälften på fem år. På ytterligare fem år skulle alla ballistiska strategiska kärnvapen elimineras, eller enligt vissa uppgifter alla strategiska kärnvapen. Man var enig om att dra bort alla amerikanska och sovjetiska medeldistanskärnvapen från Europa — en åtgärd vi från svensk sida skulle välkomna. 100 vardera skulle behållas på den amerikanska kontinenten och i den asiatiska delen av Sovjetunionen. Man talade vidare om en frysning av eller ett tak för kärnvapen med kortare räckvidd, dvs. mindre än 1 000 km, men det är inte klart vad detta egentligen skulle ha inneburit. I fråga om kärnvapenprov tycks man ha varit nära en överenskommelse om ett slags stegvis process. Rymdfrågan var tydligen den avgörande stötestenen i Reykjavik. Bägge sidor tillmäter, från olika utgångspunkter, det amerikanska SDI-programmet en helt central betydelse. Världen har all anledning att kräva att Förenta staterna och Sovjetunionen nu söker lösningar på återstående frågor, inte minst på rymdområdet. ABM-avtalet behöver inte ändras. Det är avtalsparternas uppgift att själva finna en gemensam tolkning av avtalet. Därigenom kan de bidra till att stärka det. Men Sverige hoppas att ABM-avtalet, liksom alla andra avtal på nedrustningsområdet, kommer att tolkas så att största möjliga restriktioner åläggs parterna. Palmekommissionen lade vid sitt möte i Budapest, några veckor efter Reykjavikmötet, fram ett förslag till hur dessa problem kan angripas. Kommissionen konstaterade att vad som i dag krävs är en överenskommelse om var skiljelinjen skall dras mellan tillåten forskning och förbjuden testning och utveckling av ABM-system. För att lösa denna fråga borde Förenta staterna, framhöll kommissionen, presentera sitt forskningsprogram på detta område för de närmaste tio åren. Sovjetunionen bör ges möjlighet att i denna presentation identifiera exakt vilka aktiviteter som man anser strider mot avtalet. Sovjetunionen bör göra motsvarande presentation av sin forskning. Med utgångspunkt i detta utbyte av faktiska planer bör sedan parterna söka sig fram till en gemensam avtalstolkning. Det är intressant att notera att Reykjavikmötet faktiskt antydde en omprövning av något som varit av grundläggande betydelse för det internationella säkerhetssystemet under snart fyrtio år, nämligen kärnvapenavskräckningen. Man diskuterade inte bara numeriska begränsningar av olika vapenkategorier utan deras totala avskaffande. Kärnvapenavskräckningen kan inte utgöra en grund för internationell fred och stabilitet. Den kan inte avskaffas över en natt genom önsketänkande eller slagord. Den kan absolut inte avskaffas genom tekniska genombrott i utvecklingen av s.k. defensiva vapensystem. Som Olof Palme sade i Geneve i fjol, är det helt klart att ett projekt av SDI-typ ”kommer att öka kapprustningen i stället för att göra kärnvapen obsoleta och att det därför kommer att bli ännu ett bidrag till den fortsatta vertikala kärnvapenspridningen. Antalet stridsspetsar på varje missil kan komma att ökas som en motåtgärd. De offensiva missilerna kan modifieras för att göras mindre sårbara. Antalet luftburna vapen och då särskilt kryssningsrobotar kan ökas betydligt. Och system för att bekämpa ett försvarssystem mot ballistiska robotar kan komma att utvecklas. Sammanfattningsvis: kärnvapenkapprustningen skulle åter accelerera.” Vägen till kärnvapnens avskaffande går genom balanserad och ömsesidig nedrustning av både konventionella styrkor och kärnvapen. På så sätt kan förtroende byggas och förutsättningar skapas för gemensam säkerhet. Sverige måste nu ta till vara alla tillfällen som ges för att påminna Förenta staterna och Sovjetunionen om vad de själva åtagit sig — att förhindra en kapprustning i rymden och avsluta den på jorden, att slutligen avlägsna alla kärnvapen, överallt. De säger själva att alla de förslag de lagt i Reykjavik ligger kvar på förhandlingsbordet. Sverige är självfallet besviket över att förväntningarna på väsentliga resultat i Reykjavik inte infriades. Det är nödvändigt att man finner vägar för att gå vidare från de principiella överenskommelser som ändå nåddes i Reykjavik. Nedrustning angår alla stater. Därför är det naturligt för Sverige att kräva att nedrustningsförhandlingar framför allt förs i multilaterala former. Vi har all anledning att peka på resultat som uppnåtts i multilateral förhandlingsverksamhet. Dess möjligheter demonstrerades tydligt av den framgångsrika Stockholmskonferensen. Konferensens resultat är både politiskt och militärt betydelsefullt, för svenska säkerhetsintressen och för europeisk säkerhet och samarbete. Ett fullständigt provstopp är en nyckelfråga i arbetet för kärnvapennedrustning. Det har nu gått över 30 år sedan Indiens premiärminister Nehru först reste kravet på ett provstopp. Ingen fråga har som denna kommit att stå i centrum för nedrustningsdebatten och den folkliga opinionens arbete — på goda grunder. Ett fullständigt provstopp är viktigt för att hejda den kvalitiativa utvecklingen av kärnstridsspetsar. Ett fullständigt provstopp skulle motverka fortsatt kärnvapenspridning. Det skulle politiskt bli en vändpunkt och visa att kärnvapenmakterna menar allvar med sina högtidliga deklarationer om = Prot. 1986/87:45 stopp för kapprustningen med kärnvapen. 9 december 1986 Från amerikansk sida sägs att ett provstopp bör vara ett mål endast på lång sikt. Enligt svensk uppfattning är det mer angeläget att förbjuda kärnvapenprov nu — när kärnvapen finns i överflöd och när nya och mer sofistikerade system ständigt utvecklas. Sverige har, som utrikesutskottet i sitt betänkande uppmärksammar, särskilt på verifikationsområdet kunnat göra betydelsefulla insatser. FOA:s arbete på detta område har varit framgångsrikt och utomordentligt värdefullt. Vi spelar en mycket aktiv roll inom den seismologiska expertgruppen vid nedrustningskonferensen i Geneve liksom för femkontinentinitiativets verifikationserbjudande. Det finns i dag inga tekniska hinder för att kontrollera ett provstopp. Verifikationssvårigheter kan inte av någon med anspråk på trovärdighet anföras som skäl för att motsätta sig ett provstopp. Det finns bred politisk enighet i Sverige om att protestera mot alla kärnvapenprov — oavsett vem som spränger. Det kommer vi att fortsätta med. Det kommer vi att göra om Förenta staterna fortsätter att spränga och om Sovjetunionen låter sitt moratorium löpa ut vid årsskiftet. Vi kommer att fortsätta att protestera mot de franska provsprängningarna, som utskottet särskilt tagit upp, liksom mot andra kärnvapenprov. Som ett första steg måste kärnvapenmakterna åtminstone deklarera ett temporärt stopp för provsprängningar. Kongressens inställning kan kanske bana vägen för en amerikansk omprövning — en omprövning som måste komma till stånd. Och Sovjetunionen måste förlänga sitt moratorium som löper ut vid årsskiftet. Det är nu nödvändigt att nedrustningskonferensen i Genéve tillåts inleda ett substansarbete om alla aspekter på sin första och främsta dagordningspunkt, ett fullständigt provstoppsavtal. Arbetet har fördröjts av motsättningari viktiga sakfrågor, men lika mycket av fruktlösa och utdragna diskussioner om mandatfrågor. Från svensk sida har vi haft anledning att i nedrustningskonferensen och i FN:s generalförsamling vädja till alla stater om att nu tillåta arbetet att komma i gång. Jag hoppas att vi kommer att se resultat när nedrustningskonferensen om två månader återupptar sitt arbete. Herr talman! I Sveriges nedrustningspolitik finns plats för visioner — därför att visioner är nödvändiga för att visa att radikala förändringar är möjliga. Där finns också plats för små, blygsamma och jordnära förslag — därför att också begränsade framsteg kan visa vägen mot en förnuftigare kurs. Vår politik präglas och måste alltid präglas av realism. Den som arbetar för internationell nedrustning beskylls ibland för att inte vara just realist. Men detta bygger på en avgörande felsyn. Realism är att inse att världens säkerhet inte kan bygga på hotet om dess förintelse. Realism är att inse att säkerhet inte kan byggas av datorer, satelliter eller alltmer förfinade missiler. Realism är att inse att säkerhet kräver nedrustning. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bland många unga människor finns i dag både en oro och ett hopp — en oro för att det värsta skulle kunna hända, men också ett hopp om att någonting skall kunna ske som eliminerar riskerna för krig. Jag tror att det är viktigt att man visar att fredsarbetet inte alltid behöver ta vägen över de mycket storvulna löftena, som ibland är mycket svåra att infria, utan ofta kan ske i ett större sammanhang med många små steg. Det är viktigt att visa detta. Annars bidrar man till en känsla av vanmakt, som vi i dag kan se att många unga människor känner, men som vi ändå innerst inne måste hoppas är onödig. Det är genom att se sakerna i ett större perspektiv som vi skapar förutsättningar för att genom politiskt arbete göra vad vi kan för att säkra fred. Jag skulle helt kort i detta sammanhang, herr talman, vilja bemöta vad Maj Britt Theorin sade alldeles nyss om frysningen. Jag tror det är en väsentlig skillnad mellan att tala om frysningen och andra element i nedrustningsarbetet i ett större sammanhang, och att sätta upp det enskilda kravet som något slags allena saliggörande medel. Jag tror att det är genom att skruva upp förväntningarna inför det enskilda kravet som man skapar de falska förhoppningarna. Det är genom att sätta in politiken i ett större perspektiv som man också skapar en möjlighet att genom praktiska och enskilda steg föra fredsarbetet framåt. Det är mot den bakgrunden vi moderater tycker att det är en väsentlig skillnad att tala om frysningen som ett led i en större överenskommelse. Jag tror också att den diskussion som kommit efter Reykjavikmötet illustrerar detta. Det är genom att diskutera en mängd olika vapensystem tillsammans som man skapar en förutsättning att göra konkreta åtgärder. Herr talman, det är nämligen så att det är viktigt att i fredsarbetet och nedrustningsarbetet slå vakt om att säkerheten och klokheten får gälla. Det får inte bli så att vi på grund av en känsla av vanmakt låter fruktan förtränga kraven på frihet och demokrati. Då urholkar vi i själva verket fredens verkliga förutsättningar. Det är därför som den stora utmaningen för svensk nedrustningspolitik måste vara att både värna friheten och demokratin och samtidigt göra vad vi kan för att skapa förutsättningar för en nedrustning som är ömsesidig och kontrollerbar Detta ställer i sin tur krav på en insikt om de skillnader som gäller villkoren för fredsarbete mellan demokratiska nationer och totalitära regimer. Herr talman! I diktaturen finns en definitionsmässig beredskap inbyggd i själva systemets sätt att fungera, en beredskap att bruka våld mot de egna medborgarna och givetvis också mot andra länders medborgare. Vi ser det i dessa diktaturregimer, men också i de länder som i dag är ockuperade av den sovjetiska krigsmakten. Så länge denna situation råder, så länge det finns regimer som anser sig ha rätt att bruka våld gentemot egna medborgare och andra länder, måste vi i Sverige som ett led i vårt arbete för freden också se till att vi har ett starkt försvar. Detta står inte i någon motsatsställning till våra nedrustningssträvanden. Så länge den situationen består måste vi slå vakt om kontrollerbarheten i varje nedrustningsåtgärd som vi föreslår. Annars kan vi kanske bidra till en nedrustning, men det blir inte en nedrustning som gynnar freden. Herr talman! Vi måste också inse skillnaden i fredsarbetets villkor. I öst är det ledarna som bestämmer vad människor får säga. I väst är det människorna som i fria val bestämmer vad regeringarna skall göra. Detta gör att vi har anledning att bedöma de uttalanden som görs från öst på ett annat sätt än den debatt som förs i de västeuropeiska regimerna. Den debatt som förs i väst är fri. Den innehåller många olika åsikter. Den som förs i öst är inte fri. Den är bestämd av det regerande partiet ensamt, och löften och utfästelserna kan inte kontrolleras av någon. Det är därför viktigt, herr talman, att inte låta fredsarbetet styras av de mest storvulna löftena. Vi får inte heller bortse från den skepsis och den kritiska attityd som är nödvändig för en klok och säker nedrustningspolitik. Snarare är det viktigt att vår fruktan för kriget och vårt hopp om freden låter sig uttryckas genom kloka överväganden i varje steg och under vaktslående om den säkerhet som vi har i dag. Varken klokheten eller säkerheten står i motsatsställning till vår strävan efter freden. Herr talman, det är mot den bakgrunden som jag menar att det är välgörande med den debatt som i dag råder om den kärnvapenfria zonen och de skrivningar som finns i utskottets betänkande. I utskottets betänkande förs debatten om den kärnvapenfria zonen i det större sammanhang där den bör föras. Där förs den tillsammans med den verklighet och de problem som olika typer av avtalsförhållanden alltid ger när det gäller ett alliansfritt lands säkerhetspolitik. Borta är den tid då den kärnvapenfria zonen framställdes som den allena saliggörande nyckeln till fred och säkerhet. Nu är den frågan insatt i ett betydligt större sammanhang. Herr talman, det är bra: Som jag tidigare sagt är det sakligheten och det större perspektivet som gynnar freden. En alltför stor tillit till en symbolfråga kan skapa falska förhoppningar. Det är i det större perspektivet som stegen mot freden kan tas. Därmed kan man infria människors hopp om nedrustning.

Herr talman! Jag hade hoppats slippa ta upp den detaljerade debatten om frysningsresolutionen, men jag måste ändå göra det. Gunnar Hökmarks inlägg gjorde mig tveksam till om moderata samlingspartiet i sak står bakom den eller ej. Jag har kontrollerat frysningsresolutionerna några år bakåt. Det finns en enda liten förändring, den som den borgerliga regeringen i Norge förra året hängde upp sin röst på och som nu moderaterna i sitt särskilda yttrande i dag åberopar, i förra årets resolution. Det sägs i en preambulär paragraf föjande: ”Considering that a nuclear-arms freeze, while not an end in itself, ——--"" Alltså: ”i sig själv inte slutet”, det står där, men resolutionen i övrigt är exakt likadan som förut. Kraven är exakt desamma. De talas hela tiden om en enda sak: En deklarerad — icke förhandlad — frysning av kärnvapenmakterna som ett första steg till ett fullständigt nedrustningsprogram. Detta skulle innehålla ett stopp för alla kärnvapenprov, ett avskaffande av både produktion och utveckling av kärnvapen och kärnvapenbärare, en vidare utveckling och framför allt ett förbud mot tillverkning av klyvbart material. Dessa krav, som har funnits i resolutionerna i alla år, har moderaterna sagt vara oacceptabla. Nu är resolutionen exakt likadan, men i en liten förtext står att frysningen inte är ett slut i sig själv. Nej, inte någonstans i resolutionen antyds att en frysningsresolution skulle innebära lösningen på alla kärnvapennedrustningsproblem. På en punkt vill jag faktiskt hålla med Gunnar Hökmark. Vi måste kunna kontrollera våra nedrustningsförslag. Därför har Sverige också ett sådant förtroende i det internationella samfundet, vare sig det gäller nedrustningskonferensen i Genéve, Stockholmskonferensen, konferensen i Wien eller Förenta nationerna. När Sverige lägger fram förslag är de kontrollerbara. Då vet världens länder att vi har vetenskaplig kompetens bakom våra förslag. Jag vill säga att detta är en både klok och förnuftig nedrustningspolitik. Som jag sade måste nedrustningspolitiken innehålla många element, både små steg och stora. I sitt särskilda yttrande säger moderaterna, att när nu de två supermakterna har börjat tala om verkliga minskningar av kärnvapen, är det kanske bättre och mer angeläget att fortsätta på denna väg än att ägna sina krafter åt en frysningsresolution. Jag tror inte vi skall vara alltför hoppfulla om kärnvapenmakternas snabba neddragning av kärnvapenarsenalen. Men låt mig säga att världens nationer i Förenta nationerna i år med 139 röster stödde frysningsresolutionen. Förra året var det 131 röster.
Herr talman! Jag tycker inte Maj Britt Theorin skall vara så rädd för att det finns olika uppfattningar i denna fråga, liksom i andra frågor i vad gäller nedrustningsarbetet. Det är faktiskt så att denna fria debatt har varit till nytta inte minst för Maj Britt Theorin själv. I dag är den tid avlägsen då Maj Britt Theorin på ett mycket litet förpliktigande sätt ställde stort hopp till vad en kärnvapenfri zon innebär. Jag tror att sakläget är detsamma i detta fall. Det vore bra om vi kunde undvika att se vart och ett av de enskilda symbolkraven isolerat från de andra. Dessa krav bör ses i de större sammanhangen. Den öppning i resolutionen som innebär att en frysning skall ses i ett större sammanhang gör den mera intressant och relevant att diskutera. Jag skulle också vilja betona det som Maj Britt Theorin tidigare sade om kontrollerbarheten, som är ett av de viktigaste elementen i detta sammanhang och som har präglat mycket av debatten om den kärnvapenfria zonen. Jag vet att Maj Britt Theorin tidigare har intagit en ganska avog hållning till att krav på kontrollerbarhet skulle ställas. Jag vill därför fråga henne om hennes senaste inlägg innebär att hon nu helt ansluter sig till uppfattningen att man skall ställa omfattande krav på kontrollerbarheten när det gäller den kärnvapenfria zonen.
Herr talman! För det första tror jag inte att det någonstans står att man skall se frysningen i ett större sammanhang. Det enda som är angivet i FN-resolutionen är att frysningen inte är något mål sig, och det är en sanning som vi alla kan skriva under på. Jag vågar nog för det andra påstå att min uppfattning när det gäller en kärnvapenfri zon i Norden varit densamma från den första dag då jag uttalade mig om den och fram till i dag. En kärnvapenfri zon i Norden är en fråga för de nordiska staterna att komma överens om. När de är överens om en sådan, skall de av kärnvapenmakterna kunna utkräva vissa utfästelser. Detta har klart redovisats från den svenska regeringens sida, och den redovisningen skiljer sig inte på någon punkt från det som jag tidigare har sagt om en kärnvapenfri zon i Norden. Jag skulle vilja rekommendera Gunnar Hökmark att mera lyssna till det som jag själv säger än till det som Svenska Dagbladet skriver om min uppfattning. I så fall skulle vi kanske komma närmare varandra i denna fråga. Tanken på en kärnvapenfri zon i Norden har kommit ett bra stycke på väg tack vare dels en seriös debatt i den svenska riksdagen och i andra parlament, dels en stor folklig opinion som önskar att våra länder skall vara kärnvapenfria inte bara i fredstid utan också i krigstid. Därmed ställer man också krav på sina regeringar att arbeta för det målet. Samtliga politiska partier här i riksdagen har också givit regeringen i uppdrag att arbeta för en kärnvapenfri zon i Norden. Detta arbete pågår både här och i de övriga nordiska länderna, såsom framhållits av flera tidigare talare. Arbetet bedrivs såväl på parlamentarisk nivå som på regeringsnivå. Jag tror mig kunna säga att ett ytterligare steg med all säkerhet kommer att tas när utrikesministrarna nästa vår träffas för att återigen diskutera en kärnvapenfri zon. Det skulle vara underligt om vi inte då kom fram till att en internordisk expertgrupp skall börja arbeta för en kärnvapenfri zon i Norden. Därmed tror jag att det envetna folkliga opinionstrycket och intresset från parlamenten, trots ett idogt motstånd från många moderata förespråkare, gör att vi ändå börjar närma oss ett första steg mot en kärnvapenfri zon i Norden.
Herr talman! Jag skall inte träta alltför mycket med Maj Britt Theorin med anledning av de olika inlägg hon nu serverar kammarens ledamöter utan uppehålla mig vid den fråga som replikväxlingen gällde. I vad avser frågan om zonen är på väg eller ej tror jag att en förutsättning för att den diskussion som förts om den kärnvapenfria zonen har kunnat leda till en ökad klarhet i samtliga de nordiska länderna har varit att det funnits personer som intagit en mera kritisk och skeptisk hållning än vad Maj Britt Theorin gjorde när hon var som mest aktiv i den debatten. Jag kan nog hålla med henne om att det är sannolikt att hennes hållning är oförändrad än i dag, inte minst med tanke på att hon under en relativt kort tidsperiod, då debatten var som hetast, visade sig ha ett antal olika uppfattningar. Det vore underligt om inte någon av dem fortfarande skulle hålla.

Herr talman! I motion U401 har Ingela Mårtensson krävt att Sverige vid utländska flottbesök i svenska hamnar skall kräva garantier för att kärnvapen inte medförs. På grund av utlandsresa kan motionären inte själv delta i debatten. Med några kryptiska formuleringar avslår utskottet motionen. Man skriver: ”En följd av kärnvapenmakternas hållning i denna fråga är att de sannolikt inte skulle lämna några garantier om sådana avkrävdes dem. -—-- Utskottet utgår liksom regeringen från att det svenska förbudet respekteras av besökande örlogsfartyg.” Vilken hållning är det man syftar till egentligen?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 Drar då inte utskottet några slutsatser av denna konsekvens? För de flesta människor är det naturligt att tolka detta handlande som att kärnvapen uppenbarligen finns ombord och att kärnvapenmakterna då hellre uteblir från länder som kräver garantier om motsatsen än att avstå från denna last vid besöket. Utskottet anser alltså att det är onödigt med några garantier i vad gäller lasten, i detta fall den mest ohyggliga av laster. Betyder det i så fall att fartyg med annan farlig last också kan strunta i svenska krav? Det blir ju följden av utskottets uttalanden. Myndigheterna skall i så fall i fortsättningen förutsätta att rederierna fraktar och hanterar explosiva varor, brandfarliga ämnen, flytande ammoniak och andra livsfarliga gifter i enlighet med lagar och förordningar från resp. hamnmyndigheter utan att som nu kräva mycket detaljerade uppgifter om lastens art och omfång. I många fall måste hamnens brandskydd och annan räddningstjänst vara varskodd, och enligt hamnutredningen har en innehavare av allmän hamn rätt att, om han finner det påkallat, vägra ett fartyg tillträde till hamnen, om fartyget har farlig last eller eljest anses utgöra en potentiell fara. En sådan potentiell fara anser utskottet tydligen inte att ett kärnvapenbestyckat fartyg är. Vi är ganska många som anser att Sverige skall stå emot kärnvapenmakternas översittarfasoner. Om Sverige klart tar ställning och kräver garantier, kommer Sverige dessutom att vinna respekt både som motståndare till kärnvapen och för Sveriges ställning som neutral och alliansfri stat. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion U401.

Herr talman! Det är mycket glädjande och mycket bra att Ingela 9 december 1986 Mårtensson från folkpartiet har väckt denna motion och att Ylva Annerstedt talar för den i kammaren. Det hade varit ännu bättre om ni i ert eget parti hade lyckats skapa en sådan opinion att era talesmän i utrikesutskottet hade yrkat bifall till motionen och reserverat sig för den och för vpk:s likalydande krav som också finns med. Nu underlät Ylva Annerstedt att yrka bifall till vpk:s motion som finns nämnd i vår reservation. I denna har vi däremot yrkat bifall till folkpartiets motion, eftersom vi tycker att den är bra. Jag tycker att detta är litet egendomligt, därför att om det är något parti som har drivit frågan om kärnvapen på fartyg i svenska hamnar så är det vpk. Vi har haft denna fråga uppe tidigare. Vi är mycket glada över att folkpartiet har närmat sig oss i denna fråga. Men jag tycker att det hade varit en gest av uppmärksamhet att yrka bifall till vpk:s reservation som finns fogad till utskottets betänkande. I reservationen ansluter vi oss till Ingela Mårtenssons motion och även till vpk:s motioner med likalydande yrkanden. Ett bifallsyrkande hade varit litet ärligare än att bara stiga upp och tala för sin egen motion och därmed försöka påstå att det bara är folkpartiet som arbetar för detta.

Herr talman! I mitt första anförande, då jag hade utmätt tid, hann jag inte kommentera det förslag som finns i folkpartiets motion i nedrustningsfrågan. Ingemar Eliasson och jag har skrivit denna motion, men den behandlar ju folkpartiets uppfattning i de skilda frågorna. Det råder en stor enighet i utskottet, och därför finns det inte någon anledning för mig att gå in på alla punkter och detaljer i utskottsbetänkandet och de delar av nedrustningsfrågorna som är aktuella i sammanhanget. Jag skall ta upp några punkter i vår motion. Vi har argumenterat för ett mera aktivt stöd för skapandet av en kärnvapenfri zon i Norden. Vårt stöd för en sådan tanke bygger på att en kärnvapenfri zon i Norden skulle stärka de nordiska ländernas säkerhet. Den skulle också åstadkomma ett balanserat zonarrangemang, som inte ger någon part ensidiga fördelar. Den skulle främja avspänningen i ett för stormakterna alltmer intressant område. Ett mått av förutsägbarhet skulle också kunna skapas, som i sin tur skulle minska risken för felbedömningar och en tidig upptrappning av en konflikt i norra Europa. Våra värderingar delas av utskottet. Vi förväntar oss därför att regeringen fortsättningsvis agerar enligt de riktlinjer som utskottet dragit upp. Vi har inte kunnat ansluta oss till centerns åsikt, att det bör bildas en nordisk parlamentarikergrupp för att arbeta med frågan. Vi anser att kontakterna mellan de nordiska staterna tills vidare skall ske på regeringsnivå, och på det planet ligger för närvarande förslaget att tillsätta en ämbetsmannagrupp för fortsatt studium av förslaget. Ett nytt ställningstagande för den fortsatta handläggningen av frågan är vi i folkpartiet beredda att ta när ämbetsmannagruppen börjat arbeta. Jag blev litet överraskad över Sture Ericsons replikskifte med Gunnel Jonäng tidigare i debatten då Sture Ericson, om jag förstod honom rätt, öppnade vägen för att en svensk parlamentarikergrupp skulle arbeta med denna fråga. I utskottet var vi eniga om att det viktiga var att denna kontakt skulle ske på regeringsnivå och att en ämbetsmannagrupp skulle göra en utvärdering. Men Sture Ericson har ju anmält sig på talarlistan och kan kanske förklara detta ställningstagande. Ett annat förslag i vår motion gäller ett FN-initiativ för att åstadkomma en nedskärning av vapenarsenalerna genom att begränsa militärutgifterna. När vi skrev motionen räknade vi med att FN-konferensen om sambandet mellan nedrustning och utveckling skulle ha hållits den gångna sommaren, men den blev ju uppskjuten. Denna konferens var ett tänkbart forum för sådana diskussioner. I FN har Rumänien och Sverige tidigare varit aktiva i ämnet och väckt resolutioner som fått ett brett stöd i generalförsamlingen. Numera är militärbudgetärendet kartlagt av en expertgrupp i FN — under svensk ledning - som kommit till slutsatsen att det går att göra rättvisande jämförelser mellan olika ekonomiska system då det gäller de militära statsutgifterna. Detta är en given förutsättning för att man skall kunna gå vidare och få en reducering av de militära budgetarna. Utskottet utgår från att regeringen även i fortsättningen agerar aktivt i ärendet, och med detta uttalande från utskottets sida är vi motionärer nöjda. Herr talman! Jag vill också än en gång betona den viktiga roll som fredsrörelsen spelar för fredsoch nedrustningssträvandena i världen. Här i Sverige anordnar människor engagerade i fredsrörelsen offentliga möten och seminarier. De ger ut ambitiösa skrifter i ärendet, och de deltar i mängder av aktiviteter. Det är ett närmast otroligt arbete som de av fredsidén fångade utför, och det sker också ofta med ekonomiska uppoffringar. Det är viktigt att man ser detta engagemang bakom aktionerna. Om argumenten inte alla gånger är så finslipade så gör engagemanget alltid intryck. Jag tyckte att det var viktigt att få detta sagt från riksdagens talarstol. Herr talman! Fredsoch nedrustningsfrågorna är en angelägenhet för alla människor. Till sin natur är de inte partiskiljande. Alla är vi måltavlor om ett storkrig med insatser av hela den moderna tekonologins alla förstörelseresurser bryter ut. Det finns ett starkt engagemang hos det svenska folket för fredsfrågorna, och det kräver att vi politiker arbetar för en fredlig utveckling på vår jord. Den relativa enigheten mellan partierna i nedrustningsfrågorna kan utläsas av utskottsbetänkandet, och det är en avspegling av detta folkliga engagemang.

Herr talman! Eftersom Maj Britt Theorin, som är ansvarig för nedrustningsarbetet, finns här i kammaren, skulle jag vilja ställa en direkt fråga till henne. Jag redogjorde i mitt huvudanförande för de starka indicier som finns på att Sovjetunionen använder kemiska medel mot befolkningen i Afghanistan. Jag framförde uppfattningen att Sverige bör ta initiativ i FN för att få en undersökning till stånd om hur det förhåller sig med användningen av kemiska medel i Afghanistan. Är Maj Britt Theorin och den socialdemokratiska regeringen beredda att ta ett sådant initiativ?
Herr talman! Jag vänder mig först till Rune Ångström. Han hade tyckt sig höra att jag öppnade vägen för en svensk parlamentarikergrupp för att bereda frågan om en nordisk kärnvapenfri zon. Jag vill bara förtydliga att någon sådan grupp inte är aktuell för närvarande. Missförståndet kanske beror på att jag talade om den informella nordiska parlamentarikergrupp som redan arbetar och som jag önskade folkpartiet välkommen till. Den har vi vissa förhoppningar om. Men någon svensk referensgrupp med parlamentariskt inslag är inte, såvitt jag känner till, påtänkt. Herr talman! Jag begärde ordet för att försöka klarlägga frågan om örlogsbesök. Jag tror att både Oswald Söderqvist och Ylva Annerstedt har missförstått sakläget något. Först och främst anses örlogsbesök från andra länder vara ett naturligt led i våra kontakter med andra nationer. Dessa besök bygger på en lång tradition och ett ömsesidigt förtroende. Utbytet ligger i linje med vad Sverige har åtagit sig i ESK-överenskommelsen från Helsingfors 1975. Nu har regeringen klart uttalat att kärnvapen inte får införas i Sverige.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 Någon kontroll från svensk sida av att kärnvapen inte medförs låter sig inte göras, eftersom gästande örlogsfartyg vid örlogsbesök åtnjuter statsrättslig immunitet. Av den anledningen förutsätter också uttryckliga garantier, om nu sådana skulle lämnas, ett mått av förtroende för motparten på samma sätt som är fallet med vårt uttalade förbud mot kärnvapen. Sverige har i FN:s nedrustningskommission uppmärksammat en rad konkreta områden för att bromsa upprustningen till havs. I det sammanhanget har Sverige bl.a. föreslagit att kärnvapenmakterna överger sin vägran att vare sig bekräfta eller dementera huruvida ett fartyg har kärnvapen ombord. Detta svenska initiativ togs så sent som i maj i år. Ylva Annerstedt hänvisade till Nya Zeelands regler. Det gör också Oswald Söderqvist i sin reservation. Det framgick här att varken Ylva Annerstedt eller Oswald Söderqvist har tagit reda på vad den nyzeeländska lagstiftningen egentligen går ut på. Inte heller Nya Zeeland kräver garantier, utan den nyzeeländska premiärministern skall enligt den lag som nu gäller kunna meddela tillträdestillstånd för utländska örlogsfartyg endast i de fall där han är övertygad om att kärnvapen inte finns ombord på ett gästande örlogsfartyg. Några krav eller uttryckliga garantier förekommer inte enligt denna lag. Det betyder alltså att Nya Zeeland faktiskt inte, trots den nya lagen, har bättre garantier än de regler som vi har. Det är bara ett annat sätt att handlägga dessa ärenden, men det ger inga garantier.

Herr talman! Min ambition var inte att fortsätta debatten, men dels förekom det ett påhopp på mig, som jag ju kunde ha levt med, dels ställdes det en fråga till mig. Jag skall försöka svara på frågan först och sedan bemöta påhoppet. Det har, Gunnel Jonäng, varit en FN:s undersökningsgrupp när det gäller kemiska vapen i Afghanistan. FN:s undersökningsgrupp kunde inte bevisa förekomsten av kemiska vapen i Afghanistan. Det berodde naturligtvis på att man inte heller kunde göra en inspektion på platsen. Undersökningsgruppen har ändå dragit den slutsatsen att det kan ha förekommit kemiska vapen i Afghanistan. Sverige har en alldeles klar inställning i fråga om kemiska vapen. Om det finns bevis för att kemiska vapen förekommit i Afghanistan, om t.ex. Gunnel Jonäng har sådant material, är vi tacksamma för att få det. Då skall vi se på vilket lämpligt sätt vi i så fall kan kontrollera om det förekommit kemiska vapen i Afghanistan. Vi har ingen rädsla för att kritisera vare sig den ena eller den andra stormakten när det gäller såväl kärnvapen som kemiska vapen. Låt mig säga följande om kärnvapen i våra hamnar.

Jag kan tala om för kammarens ledamöter att det kravet från svensk sida har väckt ganska mycket irritation. Sverige är alltså det land som tagit upp frågan om kärnvapen till havs och begärt en studie samt fått den genomförd i FN. Jag kan för resten tala om för Sveriges riksdag att ungefär en fjärdedel av alla kärnvapen är öronmärkta för användning till havs. En stor del av de taktiska kärnvapnen förs alltså omkring ombord på fartyg på rutinuppdrag, även om det inte skulle behövas. Vi har alltså tagit upp frågan i FN och driver den där trots ett ganska kraftigt motstånd. Vi kommer också att fortsätta att göra det. Gunnar Hökmark anklagade mig för att ha ändrat uppfattning i frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Jag är ganska bestämd när jag säger att jag vore glad om man kunde kontrollera vad jag har sagt och inte gick efter vad Svenska Dagbladet har skrivit. Jag har försökt ta reda på vad för slags kritik som kunde riktas mot mig. Det skulle då vara att jag har sagt att Östersjön inte skulle kunna ingå i en kärnvapenfri zon. Jag deklarerade det från början. Det är en omöjlighet, därför att Östersjön är ett internationellt hav. Om vi skulle inkludera Östersjön i en kärnvapenfri zon, skulle vi göra Östersjön till ett ryskt innanhav. Jag utgår från att Gunnar Hökmark och jag är tämligen överens om att vi inte skall göra det. Däremot kan man mycket väl göra den politiska markering som vi från svensk sida hela tiden gjort, nämligen att en förutsättning för en kärnvapenfri zon är att det inte finns kärnvapen i Östersjön. Sedan kan man naturligtvis diskutera olika former som kan tänkas kopplas till en traktat om en kärnvapenfri zon. Östersjön kan alltså inte ingå i en kärnvapenfri zon. Det trodde jag att man på den moderata sidan hade lärt Jag har från början hävdat att de fyra nordiska länderna — Sverige, Norge, Danmark och Finland — måste enas om vad de anser att en kärnvapenfri zon skall innehålla. Därefter skall de utforma och deklarera omfattningen av zonen. Först efter det kan man enligt de principer som gäller för kärnvapenfria zoner — sådana har utarbetats både i FN, i Latinamerika och på annat håll —- utkräva garantier från kärnvapenmakterna. Men något slags kontroll från kärnvapenmakternas sida av svenskt eller nordiskt territorium kan vi aldrig acceptera. Det skulle nämligen innebära att tumma på vår neutralitetspolitik. Den här uppfattningen har jag haft från början. Jag kommer att fortsätta att hävda den, och jag vågar påstå att det inte finns någon som helst anledning att säga att jag ändrat uppfattning när det gäller en kärnvapenfri zon i Norden på annat sätt än att jag hävdar att vi nu närmar oss den steg för steg, trots idogt motstånd från moderaterna.
Herr talman! Detta var egentligen tänkt som replik till Sture Ericson beträffande kärnvapen ombord på fartyg. Jag måste säga att Sture Ericson kommer med gammalt nytt. Vi känner till sedan förut allt det som Sture Ericson här försökte undervisa oss i med sitt vanliga magistrala tonfall för att låta påskina att han är den enda som känner till detta. Det var alltså ingenting nytt. Det intressanta är att Sture Ericson inte längre talar om Östersjön som internationellt vatten utan talar om svårigheterna. Skillnaden mellan oss och Nya Zeeland är att den ståndpunkt Nya Zeeland intagit medfört att kärnvapenmakterna, i första hand USA, har inställt besök i nyzeeländska hamnar. Det är ändå en viss skillnad, för hos oss fortgår sådana besök. Det behövs alltså en skärpning av den svenska attityden nu när sådana besök planeras inför nästa sommar. Så Sture Ericson behöver inte tala om att det är en gammal sed att skicka örlogsfartyg på besök och att vi själva också gjort det. Vi måste som sagt skärpa vår attityd. Som Maj Britt Theorin sade är det bra att vi driver frågan i FN. Vi har ställt vissa mycket bestämda krav. Men vi måste inta en bestämd konkret ståndpunkt nästa gång frågan blir aktuell och kräva mer av dem som vill komma hit. Låt oss lämna formaliteterna för ett ögonblick och försöka se hur det är med de marina sjöstridskrafterna i världen. Då kan jag också koppla till vad Maj Britt Theorin sade: en fjärdedel av kärnvapen finns ombord på fartyg. Det är inte så enkelt som att bara åka in i närmaste hemmahamn, t.ex. i Kiel om det handlar om NATO-fartyg eller i en hamn på Östersjökusten om det handlar om sovjetiska fartyg, och lämpa av de stora installationer som en kärnvapenbestyckning på ett marinfartyg innebär. Det är naturligtvis en stor operation och tar väldigt lång tid. Man vill inte avväpna sina kärnvapenbärande fartyg bara därför att man skall göra ett besök i Sverige. Den enda konklusion man kan göra är att eftersom vi inte vet om det finns kärnvapen ombord och eftersom kärnvapenmakterna inte vill lämna några garantier, måste vi säga att sådana besök inte är välkomna. Det är ett politiskt beslut. Och detta skall vi säga till alla — till USA, Sovjet, till Frankrike och till Kina, om det händelsevis skulle bli ett kinesiskt flottbesök i Sverige. Vi måste alltså skärpa vår attityd. Sture Ericson driver en ganska undanglidande och dålig argumentation här. Det är bättre att hänvisa till Sveriges arbete i FN. Det handlar inte om något annat än att vi måste skärpa vår hållning i fråga om sådana besök.
Herr talman! Sture Ericson har missuppfattat våra krav om han tror att garantier mot kärnvapen ombord också betyder att man inte anser att örlogsbesök är välkomna. Vi anser att sådana besök är en naturlig del i utbytet länder emellan. Det enda vi kräver är att garantier för att kärnvapen inte finns ombord lämnas. Sture Ericson säger vidare att det finns en mycket kategorisk formulering. Ja, men helt uppenbart räcker inte den kategoriska formuleringen för att få ett klart besked om huruvida kärnvapen finns ombord eller inte. Det är då naturligt att kräva garantier. Hur kommer det sig att varje antydan om att vi skulle kräva garantier väcker en sådan vånda hos Sture Ericson och majoriteten? Man måste väl ändå dra några slutsatser av de konsekvenser som kommit fram genom Nya Zeelands skärpta hållning. I realiteten har det faktiskt inneburit att kärnvapenmakterna avstått från att göra besök där. Det tycker jag är ett memento om något. I mitt förra anförande-drog jag också en parallell med hur fartyg med annan farlig last behandlas. De måste redovisa sin last. Tycker Sture Ericson att andra fartyg också skall sätta sig över de bestämmelser som finns om hantering av miljöfarliga varor? Skall vi kunna skeppa in ammoniakfartyg, fartyg lastade med nitroglycerin och andra farliga saker — utan att kräva att detta redovisas? Det skulle bli resultatet om man drog ut konsekvensen av vad utskottet har sagt när det gäller de fartyg som vi talar om just nu. Maj Britt Theorin tog upp frågan om begränsning av kärnvapen till sjöss. Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt initiativ. Hon sade också att man har krävt att dessa vapen skall föras i land. Då vill jag bestämt hävda att de åtminstone inte skall föras i land i svenska hamnar.

Herr talman! Mitt mycket korta anförande gäller mitt replikskifte med Sture Ericson. Ämnet var en kärnvapenfri zon i Norden och utskottets betänkande. Jag godtar Sture Ericsons förklaring, men jag vill poängtera att jag betraktar det som viktigt att vad vi kommit överens om i utskottet också är linjen i kammardebatten.
Herr talman! Det är riktigt, som Maj Britt Theorin säger, att det har funnits en arbetsgrupp som tillsatts av FN för att undersöka frågan om kemiska medeli Afghanistan. Den arbetsgruppen upplöstes när den lämnade sin rapport 1982. Däremot var arbetsgruppens resultat inte det som Maj Britt Theorin framförde här, utan resultatet var att man i och för sig inte hade några bevis på kemiska medel men att det fanns indicier som talade för att sådana fanns och att man inte kunde bortse från att sådana medel användes. Från i höst är det uppenbarligen en ökad användning av kemiska medel. Jag har naturligtvis inga bevis för detta, men det kan ju inte vara den riktiga tågordningen att man skall ha bevis innan man begär en undersökning, utan det måste vara precis tvärtom: man begär en undersökning för att få klarlagt och få fram bevis för en eventuell användning av kemiska vapen. Jag tolkar ändå Maj Britt Theorins uttalande här som positivt. Vi får följa frågan och se vad som händer.
Herr talman! Hade jag vetat att jag delvis skulle bidra till en ny runda med anföranden genom min replikväxling med Maj Britt Theorin hade jag försökt uttrycka mig litet vänligare. Sakläget är att vi knappast här har möjlighet att diskutera i detalj vad Maj Britt Theorin sagt och inte sagt vid olika tillfällen. Låt mig bara konstatera att det under en relativt lång tid har rått betydande oklarheter om den svenska hållningen i fråga om en kärnvapenfri zon, bl.a. på grund av olika uttalanden av Maj Britt Theorin. Om detta var massmedias fel eller hennes eget fel, är en debatt som får föras mellan henne och massmedia. Låt mig bara konstatera att debatten om den kärnvapenfria zonen förs i betydligt nyktrare och sakligare termer i dag än för några år sedan. Om Maj Britt Theorin har bidragit till det gör det inte saken sämre.
Herr talman! Det behövs kanske några ord till, trots att Oswald Söderqvist är irriterad över att han känner sig undervisad. Han får väl ha litet överseende med att jag inte bara talar till honom, utan försöker reda ut begreppen något litet. Även om Oswald Söderqvist inte tyckte att det var något nytt i det jag sade, har han inte tagit hänsyn till de fakta som jag redovisade när han skrev sin reservation. Inte heller Ylva Annerstedt hade klart för sig att Nya Zeeland inte kräver några garantier. Landet har bara en annan byråkratisk procedur för handläggning av de här frågorna. Varför har reaktionen blivit så stark från en del kärnvapenmakter på Nya Zeelands nya byråkratiska procedur? Självfallet finns det en skillnad gentemot andra länder. Nya Zeeland hade ett militärt avtal med Förenta staterna när man började diskutera den här frågan — Nya Zeeland var ingen neutral stat utan hade ett militärt avtal som vi vet inte längre är i kraft. Det var därför som reaktionen blev så häftig. Ni kräver garantier, och så säger ni att ni vill ha det som på Nya Zeeland. Men Nya Zeeland har inte några garantier. Landet har inte mer garantier än vad vi har när man tillåter örlogsfartyg att besöka landet. Det är helt enkelt så att premiärministern meddelar tillträdestillstånd när han själv är övertygad om att kärnvapen inte finns ombord, och några krav på uttryckliga garantier förekommer inte i den aktuella lagen, utan det hela är en bedömningsfråga. Vi har en något annorlunda handläggning av de här frågorna, men i sak har vi samma sätt att uttrycka förtroende för att det besökande landet följer våra lagar och regler. Slutligen till Ylva Annerstedt: När hon blandar bort sig i resonemang om farliga laster osv. glömmer hon att örlogsfartyg har en speciell folkrättslig status som civil sjöfart inte har.
Herr talman! Ibland är det bra att man går upp i talarstolen. Jag godtar naturligtvis Gunnar Hökmarks fullständiga reträtt — det känns ganska skönt. Låt mig till Gunnel Jonäng säga att jag tror att vi i stort sett är överens. Vi har behandlat frågan om kemiska vapen tidigare. För att uttrycka mig mer korrekt än vad jag kanske gjorde i mitt tidigare anförande: den grupp som FN hade tillsatt fick inte tillträde till de områden där kemiska vapen skulle ha använts, och några bestämda slutsatser kunde bl.a. av det skälet inte dras i gruppens rapport. Gruppen kunde emellertid inte bortse från existensen av indicier som pekade på den möjliga användningen av giftiga substanser. Såvitt jag förstår kommer någon FN-grupp fortfarande inte att ha möjlighet att komma in i Afghanistan och kontrollera om kemiska vapen används eller ej — inte heller nu. Men om vi kan finna andra vägar för att kontrollera eller om det finns möjlighet att på lämpligt sätt finna bevis för förekomsten av kemiska vapen skall vi inte undandra oss det ansvaret från svensk sida.
Herr talman! Jag återkommer till diskussionen om kärnvapen på fartyg. Men vi skall kanske då hålla oss till sakfrågan. Vi tar emot flottbesök från Sovjet, från USA och från Frankrike, och vi vet att de har kärnvapen på sina örlogsfartyg. Detta är vi emot. Må så vara att Sture Ericson säger med de byråkratiska vändningar han invecklar sig i att Nya Zeeland inte har krävt garantier, utan att de har krävt något annat, osv. Sakfrågan kvarstår, och det är att vi inte önskar besök av dessa fartyg. Om vi inte önskar detta, bör vi skärpa vår hållning. Då måste vi vidta andra åtgärder, så att vi inte får in kärnvapenbestyckade fartyg i våra hamnar. Även om inte Nya Zeeland har krävt garantier, kan ju vi göra det, eller också får vi säga ifrån på ett hårdare sätt. Det är detta som fattas. Sture Ericson och jag behöver inte hyckla inför den allmänna opinionen, kammaren eller åhörarna på läktaren, utan vi vet att kärnvapenmakterna har kärnvapen ombord på sina fartyg, och vi bör inte acceptera besök av sådana fartyg. Men då måste vi skärpa vår hållning. Vi måste alltså slå fast att de inte är välkomna. Det blir därmed fråga om ett politiskt beslut. Den enda slutsats man kan dra av den här diskussionen är att utskottsmajoriteten, vari Sture Ericson ingår som representant för det socialdemokratiska partiet, och den svenska regeringen inte vill fatta detta politiska beslut. Alla svepande formuleringar om byråkratiska procedurer och om att Östersjön är att betrakta som internationellt vatten och annat sådant verkar bara som undanflykter. Ni vill inte fatta det obekväma politiska beslutet att stoppa alla kärnvapenstaters besök med kärnvapenbestyckade fartyg i svenska hamnar. Det är ju det frågan gäller.
Herr talman! Det känns angeläget att understryka att jag absolut inte vill förlänga debatten. Jag vill bara konstatera att Maj Britt Theorin genom att påstå att mitt tidigare inlägg skulle vara en reträtt gav en förklaring till varför hennes tidigare uttalanden i frågan om den kärnvapenfria zonen har skapat betydande oklarheter.
Herr talman! Att som Sture Ericson gör reducera Nya Zeelands förändrade hållning till att vara en ny byråkratisk procedur är att förringa frågans vikt. Det är alldeles uppenbart en skillnad i hållningen som har fått politiska konsekvenser. Sverige är en neutral och alliansfri stat, och vi har uttryckligen sagt nej till kärnvapen. Då tycker jag att vi har desto större anledning att säga nej också till flottbesök av stater som inte klart kan redovisa att kärnvapen inte finns ombord på fartygen. I det här sammanhanget vill jag också redovisa att yrkandet i motion 401 inte skiljer sig från vpks yrkande i denna del. Det var ett förbiseende att jag inte gjorde detta i mitt tidigare inlägg.